Herr talman! Det tycks numera råda allmän enighet om att det stora underskott som regeringen redovisar i nästa års budget och den upplåning utomlands som regeringen räknar med för att täcka detta underskott är en fara för den ekonomiska stabiliteten i vårt land. Socialdemokratin har hela tiden varnat för denna lättsinniga politik och tagit konsekvenserna av sin inställning genom att föreslå såväl inkomstförstärkningar som utgiftsbegränsningar i budgeten. Det är naturligtvis alltid angeläget att varje utgiftspost granskas noga i budgetbehandlingen. Vill vi verkligen kunna sätta in skattebetalarnas pengar där de gör den största nyttan, måste ständigt en noggrann prioritering ske mellan de olika krav som reses på statskassan. I nuvarande budgetläge är en stram budgetbehandling särskilt ange lägen, eftersom det gäller att med varje krona begränsa ett stort och bekymmersamt underskott i statens budget. När det gäller jordbruksdepartementets huvudtitel har den socialdemokratiska utskottsgruppen ” mot den bakgrunden ingående granskat anslag för anslag. Denna granskning har gett oss anledning att föreslå en rad utgiftsbegränsningar och besparingar under huvudtiteln. Våra förslag till utgiftsminskningar uppgår sammanlagt till drygt 33 milj.kr. På några punkter har vi å andra sidan ansett det nödvändigt att föreslå vissa utgiftsökningar på tillhopa drygt 4,2 milj.kr. Våra förslag innebär sålunda sammantaget att vi kan minska de totala utgifterna över jordbruksdepartementets huvudtitel med drygt 29,5 milj.kr. Nu kommer möjligen utskottets ordförande herr Larsson i Borrby att säga att det på vissa punkter inte är reella besparingar vi föreslår. Han antydde den inställningen när vi snuddade vid dessa frågor i remissdebatten. Han menade då att de medel som anvisas men inte behöver tas i anspråk för exempelvis utbyggnaden av reningsverken kan stå över till ett kommande år. Med bantningen av byggnadsanslagen menade han att vi bara skjuter utgifterna framför oss. Men när man befinner sig i ett budgetläge som det vi f.n. har är det ju i allra högsta grad fråga om att verkligen bedöma vad som kan vara absolut nödvändigt att göra under det kommande budgetåret, vilka utgifter man måste ta och vad som kan anstå till följande budgetår. Jag vill sålunda redan nu säga att det är en orimlig budgethantering att gå ut och låna pengar utomlands till utgifter som man inte nödvändigtvis behöver göra — trösta sig med att man kan ha de här pengarna kvar till ett kommande år — och samtidigt säga nej till anslagsförstärkningar som är utomordentligt angelägna och som det alltså vore naturligt att man tog upp pengar till i den här budgeten. En del minst sagt underliga prioriteringar har gjorts inom budgetens ram. Det är exempelvis anmärkningsvärt att jordbruksministern utan att låta lantbruksstyrelsen pröva ärendet och utan motivering i budgeten tar upp ett anslag på 100 000 kr. till Wångens hingstuppfödningsanstalt men samtidigt vägrar fiskeristyrelsen varje förstärkning i form av tjänster i fiskerinäringens nu utsatta läge. När det gäller hur vi skall få inkomster för att klara viktiga samhällsuppgifter har budgetministern gjort klart för svenska folket att vi får räkna med högre avgifter från den enskilde för att täcka kostnaderna för bl.a. sjukvården. Jordbruksministern föreslår väsentligt höjda anslag till åtgärder för en bättre skogsvård. Vi tycker att åtgärderna mot bakgrund av den brist på skogsråvara som hotar och med hänsyn till den sysselsättningsbefrämjande effekten är mycket angelägna. Men när det gäller finansieringen av den vårdinsatsen har uppenbarligen varken jordbruksministern eller budgetministern kommit på tanken att genom en något högre skogsvårdsavgift låta skogsägarna bidra. Med hänsyn till den utveckling som vi haft på virkespriserna borde ju en sådan åtgärd ha tett sig både rättvis hetsområde och naturlig i detta budgetläge. I en situation där regeringens ekonomiska politik i stort sett har sin udd riktad mot de stora löntagargrupperna i samhället underlåter regeringen här som i andra sammanhang att tillvarata de möjligheter som rimligen borde utnyttjas för att också låta ägarkategorierna vara med och bära sin del av bördan för en bättre balans i vår ekonomi. En mera ingående granskning av budgetbehandlingen under jordbruksdepartementets huvudtitel leder oss fram till att det borde ha varit möjligt att begränsa underskottet i statens budget ytterligare genom en mera skärpt budgetbehandling. Visserligen kan den summa med vilken vi i våra förslag under jordbruksdepartementets huvudtitel kunnat begränsa utgifterna te sig mindre betydelsefull i den stora konkursen. Men med motsvarande begränsningar på de andra departementens verksamhetsområden hade underskottet säkerligen kunnat krympas med ett icke oväsentligt belopp. Vi har ju ingen anledning att anta att de andra departementen i detta avseende skött sig bättre än jordbruksdepartementet. Jag skall utöver dessa mera allmänna reflexioner kring vår granskning av jordbruksdepartementets huvudtitel bara ta upp till diskussion de tre reservationerna om miljövården. Andra talare från vår utskottsgrupp kommer att argumentera för våra övriga reservationer. När det gäller anslagen till miljövårdsforskning yrkar vi socialdemokrater i utskottet i reservationen 10 med anledning av vår partimotion på en höjning utöver vad regeringen har föreslagit med 3 560 000 kr. Regeringen framhåller i översikten till jordbrukshuvudtiteln att insatserna för miljövård skall intensifieras. Men detta uttalande har dålig täckning i de förslag som man ställer i budgeten, framför allt när det gäller forskning. Beträffande forskningsanslaget går den åttaprocentiga höjning som regeringen föreslår åt till att nätt och jämnt täcka ökade priser och lönekostnader. Genom att göra de utgiftsbegränsningar som vi socialdemokrater föreslagit under andra punkten i budgeten kan vi trots en lägre utgiftssumma totalt för huvudtiteln få utrymme för en som vi betraktar det utomordentligt angelägen förstärkning av anslaget till miljövårdsforskning. Vi vill från socialdemokratiskt håll särskilt peka på nödvändigheten av ytterligare forskningsinsatser för att klarlägga frågorna kring bl.a. försurningen av mark och vatten, buller och miljögifter. Snösmältningen i år och effekten av den i vissa sjöar och vattendrag ger oss en allvarlig erinran om försurningsproblemen. Vi behöver ökade kunskaper om motorfordonens föroreningar, vi behöver klarlägga handelsgödselns miljöproblem och vi behöver veta mer om de föroreningsutsläpp som kan hota det skyddande ozonskiktet runt jorden. Menar vi allvar med att vi skall föra en aktiv miljöpolitik måste forskningen ges ekonomiska möjligheter till ökade insatser; det är vår prioritering. Likaså vill vi öka anslaget till undersökningar av hälso och miljöfarliga varor. Där har jordbruksministern prutat ned myndighetens äskande med 500 000 kr. Vi vill erinra om att ett flertal angelägna undersökningar bedrivs inom produktkontrollområdet. Inte minst gäller det fenoxisyrorna och deras egenskaper. Ingen torde kunna ifrågasätta vikten av att tillräckliga resurser står till dessa undersökningars förfogande. Arbetarskyddsmyndigheter och fackliga organisationer påpekar ständigt riskerna med vissa kemiska ämnen och behovet av att veta mer om deras verkningar för att kunna skingra osäkerheten vid bedömningen av deras hälsofarlighet. Allmänheten känner oro på grund av återkommande larmrapporter om giftiga ämnen i vår närmiljö. Vi menar att detta viktiga arbete med att kartlägga olika ämnens skadeverkningar icke får hindras eller försinkas av brist på pengar. Därför yrkar vi i reservationen 11 bifall till den socialdemokratiska partimotionens krav att myndigheten bör få de begärda medlen. Till sist vill jag yrka bifall till reservationen 12, som gäller bidragen till kommunala avloppsreningsverk. Vi vill gärna understryka angelägenheten av att utbyggnaden av de kommunala reningsverken kan fortsätta. Vi delar därför naturvårdsverkets av jordbruksministern accepterade bedömning att statsbidrag till kommunala avloppsreningsverk under nästa budgetår skall beviljas med ett belopp av upp till 130 milj.kr. Däremot kan vi inte förstå varför jordbruksministern funnit anledning att beträffande utbetalningen av medel till redan genomförda reningsverksutbyggnader frångå naturvårdsverkets beräkningar och föreslå riksdagen ett 15 milj.kr. högre belopp än vad naturvårdsverket begärt. Jag yrkar alltså bifall också till reservationen 12 under punkten 40 i betänkandet. Sammanfattningsvis, herr talman! En närmare granskning av jordbruksdepartementets huvudtitel har visat att vi med en stramare budgetbehandling än den regeringen gjort borde kunnat bidra till att begränsa budgetunderskottet och få ut mera pengar till angelägna uppgifter på miljövårdens område.

Herr talman! Alla regeringens värderingar och principiella bedömningar i årets budgetproposition har accepterats av oppositionen, och avvikande meningar har anmälts endast i fråga om vissa anslagsjusteringar. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera detta. I sitt inledande yttrande till reservationerna säger herr Lundkvist i spetsen för sju reservanter att man genomfört en ”ingående granskning” av jordbruksdepartementets huvudtitel.

hetsområde vid en närmare granskning visar sig vara av rent fiktiv natur i fråga om ett belopp som uppgår till inte mindre än 31,25 milj.kr. Kvar står alltså som verklig besparing endast 1,73 milj.kr. De i reservationerna föreslagna förändringarna uppåt uppgår till sammanlagt 4,7 milj.kr.; alltså är den verkliga förändringen vid en summering av reservationerna en påspädning av budgetförslaget med avrundat 3 milj.kr. eller vad man brukar benämna som ett överbud. Det är alltså ganska förvånande att herr Lundkvist här försöker göra gällande att dessa förslag skulle innebära en minskning av medelsanvisningen, när man i själva verket späder på budgeten och ökar lånebehovet med 3 milj.kr. — i och för sig även detta helt marginellt. Det verkliga lånebehovet avgörs ju först sedan budgetutfallet är helt klart. Jag ber, herr talman, att nu få kommentera reservationerna punkt för punkt. Reservationen 1 gäller lantbruksnämndstaxan. Reservanterna vill höja självkostnaden till 100 96. Med hänsyn till den takt i vilken lantbruksnämndens taxa har höjts — den senaste höjningen skedde så sent som den 1 mars i år, alltså för bara några veckor sedan — har vi ansett att ytterligare höjning inte nu bör göras. Reservationen är omotiverad och bör avslås av riksdagen.

För regleringsförhandlingarna och handeln har det stor ekonomisk betydelse att redan på ett tidigt stadium kunna planera exporten och/eller importen av olika produkter. Särskilt vid extrema skördeutfall är det av största vikt att tillförlitliga prognoser finns — se exempelvis rekordskörden av spannmål 1974 och matpotatiskrisen 1975! Vid remiss av SCB:s förslag framhölls behovet av samordning av den verksamheten med andra myndigheter, t.ex. jordbruksnämnden, och organ som sysslar med likartad prognosverksamhet. Det föll sig då naturligt att lägga projektet på lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, som genom sina olika grupper sysslar med övergripande projekt. Prutningen med 250 000 kr. innebär alltså att endast en av de två föreslagna metoderna skulle kunna utredas. Reservationen 6 gäller fiskeristyrelsens internationella uppgifter.

Reservationen 8 gäller pedagogiskt utvecklingsarbete inom jordbrukets högskolor och internationalisering av detta arbete. Reservanterna vill pruta 250 000 kr. Utskottet nämner här att medel för pedagogiskt utvecklingsarbete inom högskoleområdet tidigare anvisats under utbildningsdepartementets huvudtitel. Utbildningen har dock enligt uppgift inte i nämnvärd grad kunnat tillrättaläggas efter t.ex. lantbrukshögskolans behov. Det är enligt utskottets uppfattning angeläget att behovet av pedagogiskt utvecklingsarbete m.m. vid jordbrukets högskolor tillgodoses. I anslutning till den pågående reformeringen av högskoleutbildningen har regeringen föreslagit att jordbrukets högskolor sammanförs till en högskoleenhet, benämnd Sveriges lantbruksuniversitet. Utskottet anser att ett mera ändamålsenligt anslag för den åsyftade verksamheten står i samklang med reformeringen av utbildningsväsendet och tillstyrker att medel i föreslagen omfattning anvisas direkt under här behandlat anslag. hetsområde Reservationen 9 handlar också om lantbrukshögskolan. Reservanterna vill pruta bort en tjänst som universitetsadjunkt, som skulle kosta 105 000 kr. Styrelsen för JHS — och före den styrelsen för lantbrukshögskolan — har i flera år begärt en ökning av utbildningsresurserna vid lantbrukshögskolan i form av assistenttimmar. Styrelsen har därvid konstaterat att vid nuvarande studerandeantal skulle lantbrukshögskolan tillföras ytterligare 32 650 assistenttimmar utöver de ca 55 000 den disponerar i dag, om samma normer för assistenttilldelning skulle tillämpas som inom utbildningsdepartements område. Vidare har genomströmningen av de studerande vid lantbrukshögskolan sjunkit ytterst drastiskt på agronomlinjen. För de studerande på hortonom och landskapsarkitektlinjerna har man inte riktigt samma statistik ännu, men mycket talar för att man skulle få liknande förhållanden för dessa utbildningar. Mot den bakgrunden synes det vara välbefogat att inrätta en tjänst söm universitetsadjunkt, motsvarande 1250 assistenttimmar, när antagningen till hortonomlinjen ökas. Därför har utskottet avstyrkt s-motionen på denna punkt. I reservationen 10, som rör miljövårdsforskning, har reservanterna ett överbud på 3 560 000 kr., trots att man inte, som jag redan tidigare påvisat, föreslår några faktiska besparingar. En ökad satsning på miljövårdsforskning är självfallet mycket angelägen. När man bedömer statens insatser inom detta område bör man emellertid inte se bara till detta anslag. Som miljöforskningsutredningen visade utgår betydande statliga anslag till miljövårdsforskning också på andra vägar än genom naturvårdsverkets anslag. Av de ca 60 milj.kr. som enligt utredningens beräkningar totalt satsades på miljövårdsforskning 1973/74 gick endast en tredjedel eller ca 20 milj kr. genom förevarande anslag. En ändamålsenlig planering och samordning av forskningen är därför väl så viktig som en mindre ökning av naturvårdsverkets anslag just nu. Miljöforskningsutredningens förslag om formerna för en sådan samordning bereds f.n. inom jordbruksdepartementet. I rådande budgetläge har regeringen alltså utgått från att en 8-procentig höjning av alla forskningsanslag skulle tillämpas. Utskottet har inte funnit skäl att bryta ut anslaget till just denna forskning. Reservationen 11 gäller särskilda undersökningar. Till produktkontrollnämnden vill reservanterna ge en halv miljon mera. Den anslagshöjning som regeringen har föreslagit och som innebär en uppräkning av anslaget med 33 94 i förhållande till nuläget synes mot angiven bakgrund väl avvägd. Utskottet kan därför biträda förslaget, säger vi i utskottsbetänkandet. Produktkontrollnämnden berör flera myndigheters verksamhetsområden. I nämnden ingår bl.a. representanter för naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen, livsmedelsverket och socialstyrelsen. Basresurser för undersökningsverksamhet som berör produktkontrollfrågorna finns hos dessa myndigheter. Inom dessa myndigheters verksamhetsområden finns också forsknings eller undersökningsanslag som kan användas för projekt inom produktkontrollområdet. Förevarande anslag, som står direkt till produktkontrollnämndens disposition, bör ses som ett komplement till de resurser som finns på annat håll. Nämnden har därigenom möjlighet att snabbt sätta i gång undersökningar som nämnden behöver för sitt arbete och som är brådskande eller berör flera myndigheters verksamhetsområden. Däremot bör produktkontrollnämnden inte själv planera och finansiera undersökningsverksamhet av större omfattning. Därför har förslaget i den motionen inte kunnat tillstyrkas av utskottet. Reservationen bör avslås. Den reella omfattningen av bidragsgivningen till kommunala avloppsreningsverk styrs av en bidragsram. Denna föreslås i årets budgetproposition uppgå till ett oförändrat belopp av 130 milj.kr. för nästa budgetår, vilket överensstämmer med naturvårdsverkets förslag. Utbetalningarna av bidrag sker från detta förslagsanslag. Bidragen betalas ut dels med en mindre del som förskott, dels i efterskott sedan slutredovisning skett. Det belopp som förs upp på anslaget bör därför ses i första hand som en beräkning av storleken av utbetalningarna under kommande år. Sådana beräkningar har erfarenhetsmässigt visat sig svåra att göra. Här har, som vi ser det från utskottsmajoritetens sida, reservanterna förväxlat en rent kassateknisk bedömning av ett budgetutfall med vad man kallar en besparing. Saldot i slutet av året, resultatet av budgetutfallet, är sålunda detsamma för regeringen som för oppositionen, oavsett dagens försök att göra en beräkning. Reservationen 13 avser byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor. Här har vi en parallell till reservationen 12, budgettekniskt en ”besparing” som är rent fiktiv, och det är därför ganska förvånande att den på allvar åberopas som en utgiftsminskning med 10 milj.kr.

Denna reservation och motsvarande motionsförslag bygger på en missuppfattning. Regeringen har här följt lantbruksstyrelsens uppfattning att stödet även bör utgå vid sortimentsbyte eller annan omläggning av produktionen. Lönsamheten är i det närmaste katastrofalt dålig inom snittblomster hetsområde produktionen. Om inte stöd lämnas även för övergång till andra produktionsgrenar kommer företagen inte att kunna fortleva. Nedläggningar skulle få svåra konsekvenser, då flera företag av just den här typen är mycket stora. Vissa har uppåt femtiotalet anställda. En övergång inom redan befintliga växthusföretag till annan produktion får inte större menlig inverkan än den normala produktionsökning som kontinuerligt äger rum. Enligt Trädgårdsnäringens riksförbund har vi t.o.m. ett stort produktionsunderskott på tomater. Den reservationen bör avslås.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

Självfallet får man här som i andra sammanhang, genom att skjuta upp och spara, begränsa sina utgifter. Gör man det kan man också få ekonomiskt utrymme för angelägna insatser på vissa områden, som i varje fall vi funnit att man bör prioritera. Jag har i dag inte möjlighet att få svar om jag ställer en fråga till jordbruksministern. Han har meddelat mig — och det har jag naturligtvis full förståelse för — att han är så fördärvad i halsen att han är ordinerad av läkare att inte tala. Jag får då ställa mina frågor direkt till jordbruksutskottets ordförande. Jag vill passa på att på nytt fråga honom: Är det rimligt att vi i år, när vi ändå ser att vi med vissa åtgärder kan åstadkomma besparingar, skall hålla oss med den lägsta ökning som någonsin skett av anslagen till miljövårdsforskning? År efter år — när vi har suttit i regeringsansvar — har man från borgerligt håll markerat angelägenheten av att försöka lyfta de anslagen. Man anför i budgetpropositionen att vi nu skall intensifiera arbetet på miljövårdens område, men samtidigt åstadkommer man den lägsta ökning vi någonsin haft av anslaget till miljövårdsforskning — en ökning som i stort sett bara täcker de kostnadsökningar som vi fått under året. Det här innebär att man får avstå från att göra sådana värdefulla insatser som vi trodde att vi alla var överens om var angelägna, nämligen att öka stödet till forskning när det gäller konsekvenserna för vatten och luft av de föroreningar som finns. Även den begränsning som sker av det s.k. produktkontrollanslaget — den halva miljonen — innebär att vi får avstå från en del av de viktiga arbetsinsatser som bör göras för att vi bättre skall kunna möta de risker vi har att kämpa mot när det gäller farliga ämnen. Jag ställer alltså frågan: Är det rimligt att behandla miljövårdsforskningen så snålt som man gjort i den här budgethanteringen?
Herr talman! Min redovisning var en objektiv beskrivning av gällande praxis vid bedömningen av budgetutfall. Beträffande den fråga som herr Lundkvist ställt till mig vill jag svara . att jag skulle vara den förste att välkomna möjligheter att öka resurserna till miljövårdsforskning och miljövårdsarbete i allmänhet. Nu är vi emellertid i den situationen — som herr Lundkvist starkt betonat i sitt första anförande — att regeringen har övertagit en ekonomi som innebär att man måste vara mycket strikt i sin bedömning av anslagshöjningar. Hur angeläget det än kan vara att öka anslaget till miljövårdsforskning, har vi ändå även en hel del annan forskning i vårt land som anses mycket väsentlig. Regeringen har därför valt linjen att inte bryta ut någon del av verksamheten utan ge samma procentuella höjning till all forskning i vårt land. Det skulle vara mycket svårt att avgöra vilket slags forskning som skall plockas ut och ges en specialsituation. Jag beklagar som sagt att landets ekonomiska situation inte givit utrymme för en större procentuell ökning över hela linjen. Anledningen har jag försökt redovisa.

Inte minst från centerns sida har det under alla år sagts att man vill främja miljön; man vill framstå som de som är mest angelägna om insatser på miljövårdens område. Men när det verkligen gäller, när man befinner sig i ansvarig ställning, då blir resultatet av deras bemödanden av den här karaktären. Jag slår alltså fast att det inte finns någon överensstämmelse mellan å ena sidan talet om att intensifiera miljövården och å andra sidan beredvilligheten att satsa de medel som krävs och som man kan ta fram om man vill, om man prutar på andra områden.
Herr talman! Jag trodde att vi nu hade lämnat det slags debatt där vi försöker misstänkliggöra varandra i fråga om ambitionsnivån när det gäller miljövården i vårt land. Jag tror inte att det här försöket går hem. Den möjlighet som herr Lundkvist antyder att man skulle ha genom att anta reservationerna föreligger inte. Det är en chimär, och det har hetsområde jag redan utförligt bevisat, vid ett par tillfällen faktiskt, här i kammaren. Därför vill jag ännu en gång bara säga att vi beklagar att den ekonomiska situation som regeringen har fått ta ansvar för inte är sådan att vi har de resurser som man skulle önska, inte ens till det mycket angelägna område som miljövårdsforskningen utgör.

Herr talman! Jordbruksutredningens betänkande presenterades i går. I det betänkandet läggs det fram förslag till riktlinjer för den jordbrukspolitik som skall gälla fram till 1985. Utredningen redovisar en framgångsrik utveckling för svenskt jordbruk sedan jordbruket senast var föremål för en bred genomlysning, i mitten av 1960-talet. Skördarna har ökat, rationaliseringen har fortgått och jordbrukarna har fått stigande inkomster samtidigt som det varit möjligt att hålla livsmedelsprisernas ökning inom ramen för prisutvecklingen i övrigt och inom samma stegringstakt som hos jämförbara länder. Till den här utvecklingen har de statliga livsmedelssubventionerna medverkat, vilka givit särskilda fördelar åt låginkomsttagare och barnfamiljer. Utredningens förslag, som är enhälligt, är ett effektivt vapen mot dem som, särskilt ute i buskarna, så gärna påstått och påstår, att det skulle ha varit och är skottpengar på bönder. De grunder för jordbrukspolitiken som lades av Eric Holmqvist och den socialdemokratiska riksdagsgruppen på 1960-talet har visat sin styrka. Utredningens förslag för der framtida jordbrukspolitikens utformning innebär en vidareutveckling av dessa riktlinjer med en successiv anpassning till de ändrade förhållanden som utvecklingen aktualiserar. Den anpassning av jordbrukspolitiken som utredningen föreslår sammanhänger främst med utvecklingen inom jordbruket. Genom den av jordbrukarna själva med samhällets stöd bedrivna rationaliseringsverksamheten har skördarna ökat men antalet sysselsatta minskat i jordbruket till 5 96 av de yrkesverksamma. Utvecklingen har varit möjlig inte minst genom en ökad användning av importerade produktionsmedel — handelsgödsel och fodermedel. Mot den här bakgrunden går det inte längre att använda det tidigare begreppet ”självförsörjningsgrad”. Vid en avspärrning är vi beroende av vissa produktionsresurser och lager. Utredningen har därför i stället som ett produktionsmål uppställt vår försörjningsförmåga under en treårig avspärrning med utgångspunkt i vissa viktiga produktionsresurser, såsom åkerareal och mjölkproduktion. Utredningen är ense om att det inte finns anledning att aktivt verka för vare sig en minskning eller en ökning av den nuvarande åkerarealen. Den räcker till både för att upprätthålla vår livsmedelsberedskap och för att tillgodose regionalpolitiska synpunkter och natursynpunkter, sam tidigt som mindre delar kommer att ianspråktagas för oundgängligt vägoch samhällsbyggande. Allt det här kan ske till rimliga samhällsekonomiska resurser. Den nuvarande mjölkproduktionen skall upprätthållas. Ratidnaliseringsverksamheten skall fortsätta efter samma grundprinciper som tidigare. Med hänsyn till antalet sysselsatta i jordbruket, den minskning som skett och efterfrågan från andra näringsgrenar finns det i dag inte samhällsekonomiska skäl för att särskilt stimulera en övergång av arbetskraft från jordbruket till andra näringsgrenar, även om en sådan självfallet kommer att ske. I det här sammanhanget kan jag inte underlåta att något kommentera ett TT-meddelande som distribuerades från jordbruksministermöte i Helsingfors den 3 mars. Enligt detta meddelande planerade man i regeringen en omfattande nyodling i Norrbotten för att producera ett större överskott av vete för export. Jag förutsätter, även om jag är medveten om att jag på grund av jordbruksministerns halsinfektion i dag inte kan få något besked, att detta är en anka. Vi kommer inte att kunna räkna med att klara vår livsmedelsförsörjning genom import, lika litet som vi kan sälja våra överskott till priser som medger täckning av våra inhemska kostnader. Därför måste vi även i fortsättningen ha ett gränsskydd mot utlandet i kombination med livsmedelssubventioner, den s.k. mellanprislinjen. Detta gränsskydd måste av praktiska skäl även omfatta vissa förädlingsföretag — mejerier, slakterier, sockerbruk m.m. Gränsskyddet betalas av konsumenter och skattebetalare. Garantier måste därför finnas för att prisstödet verkligen når fram till producenterna-jordbrukarna och inte stannar i förädlingsleden, för att effektiviteten upprätthålls och för att en fortsatt rationalisering sker. Därför måste samhället och konsumenternas insyn och inflytandemöjligheter utvecklas. Samhället måste skärpa sina möjligheter till prisövervakning och priskontroll. Vi kan under den närmaste framtiden förutse en snabb ökning av priserna på livsmedel liksom på andra varor. Detta beror på den borgerliga regeringens slappa budgetpolitik och på passiviteten när det gäller samhällets prispolitik. Den borgerliga regeringen har som bekant hittills varit mera intresserad av att ge stöd åt olika företagargrupper än av att hålla priserna för konsumenterna nere. Ett exempel på det är handelsministerns uttalande i dagens tidningar, där han avvisar löntagarnas krav på åtgärder mot prisökningarna. Han säger att regeringen inte planerar några nya prisregleringsingrepp. Han säger samtidigt att SPK har i uppgift att sköta prisövervakningen. Den fråga man ställer i anslutning till handelsministerns uttalande är: Vad blir det av denna övervakning från SPK om inte den borgerliga regeringen är beredd att vid behov gå in och vidta åtgärder för att hålla priserna nere? Den socialdemokratiska regeringen visade hur en kombination av jordbrukspolitik, livsmedelssubventioner, prisreglering och prisstopp kunde hålla prisutvecklingen på livsmedel inom rimliga gränser. Nu kommer hetsområde konsumenter och löntagare uppenbarligen att genom plånboken få uppleva vad en borgerlig regering med en moderat syn på prisutveckling och prisreglering innebär. I allt större utsträckning vinner monopoltendenser inträde inom jordbrukssektorn när det gäller både förädling och tillhandahållande av produktionsmedel. I många avseenden är detta en nödvändig process, och den har förvisso — särskilt när det gäller jordbrukskooperationen — varit av stort värde både för svenskt jordbruk och för samhället i övrigt. Med hänsyn till att konsumenterna i slutskedet har att betala priset är det nödvändigt att deras intressen hävdas med kraft. Detta kan bara ske genom att konsumenternas insyn och inflytande ökas och genom att konsumentintressena kan få en med jordbrukarintressena likaberättigad ställning i den förhandlingsprocess som slutgiltigt kommer att bestämma priserna och prisregleringens utformning på jordbrukets område. Därför bör, som vi socialdemokrater hävdar, allmänintresset i statens jordbruksnämnd ökas och konsumentdelegationens ställning förstärkas genom att delegationen görs mer självständig i förhållande till jordbruksnämnden. Insynen och inflytandet i förädlingsföretagen bör också kunna förstärkas. Här kommer det att finnas stora och angelägna uppgifter för en aktiv och medveten konsumentopinion i löntagarorganisationer, i konsumentkooperation och i andra organisationer som tar upp konsumenternas intressen. Vi får, herr talman, anledning att på allvar diskutera utformningen av den framtida jordbrukspolitiken i höst. Därför finns det inte anledning att i nuläget ytterligare fördjupa diskussionen på det här området. Låt mig därför övergå till att kommentera några av de socialdemokratiska reservationerna. Reservationen 3 avser stödet till skärgårdsföretagen. De pengar som finns i årets budget för stöd till skärgårdsföretagen är nu slut. Några tecken på att ökningar kommer att ske via tilläggsbudget har inte synts. Därför finns det i dag ansökningar som inte kan bifallas på grund av bristen på pengar. Herr Larsson i Borrby säger visserligen att om det visar sig erforderligt så har regeringen möjlighet att återkomma. Det är helt riktigt, men än så länge har regeringen inte visat någon viljeinriktning som tyder på att den har för avsikt att återkomma. Det är angeläget att den av den socialdemokratiska regeringen startade stödverksamheten till: skärgårdarna kan fortsätta. Vi behöver en aktiv befolkning i våra skärgårdar, såväl ur regionalpolitiska synpunkter som ur miljövårds-, försvars och rekreationssynpunkter. Nu har optimismen ute i skärgårdarna vaknat. Vi får inte göra människorna besvikna.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 I reservationen 5 förordar vi ett oförändrat antal förrättningsdagar i skogsvårdsstyrelsernas förrättningsverksamhet — detta i avvaktan på förslag från skogsutredningen och skogsadministrativa utredningen. Jag vill gärna slå fast att det är angeläget att skogsvården intensifieras. Men ingenting har visat att detta inte skulle vara möjligt och att det inte skull2 finnas tillräckligt utrymme att prioritera den fysiska riksplaneringen inom det antal förrättningsdagar som man nu har. Enligt vår mening, i samband med den särskilda budgetmangling som har genomförts, är det här ett typiskt exempel på hur borgarna hanterar budgetbehandlingen. Det understryks också av det historiska faktum, som man kan notera när man i kammarens protokoll återvänder till föregående års debatter i denna fråga, där centerpartiets företrädare regelbundet ställt sig upp och yrkat på sänkningar av det här anslaget. I reservation nr 6 tar vi upp frågan om personalförstärkning i fiskeristyrelsen. Det gäller en tjänst för handläggning av internationella ärenden. Herr Larsson i Borrby sade felaktigt att fiskeristyrelsen har gett den tjänsten lägre prioritet. Den här tjänsten har tillsammans med ett antal andra tjänster hänförts till prioritetsgrad 1 i fiskeristyrelsens anslagsäskanden. Få saker är i dag viktigare för svenskt fiske än att man får en internationell reglering av förutsättningarna för fiske i framtiden. Här blir den internationella förhandlingsverksamheten av utomordentligt stor betydelse. Vi har på många olika sätt ökat det statliga stödet till fisket, men vad tjänar detta till om vi inte har vatten att fiska i? Därför behöver resurserna ökas för den internationella förhandlingsverksamheten. I det här fallet skulle det kosta 169 000 kr., vilket i och för sig kan jämföras med de övriga stödåtgärderna på fiskets område. Det kan också visa på en märklig avvägning i den borgerliga regeringen. Ännu märkligare blir det om man tittar på, som har anförts tidigare i debatten, hingstuppfödningsanstalten Wången som får 100 000 kr., utan att något statligt ämbetsverk har föreslagit detta. Men Bohuslän har kanske inget statsråd att skicka telegram till. Kunde inte de fiskerepresentanter som finns i jordbruksutskottet ha upplyst sina partivänner om behoven? Kanske de kan göra det här i kammaren. I avvaktan på att de framträder yrkar jag bifall till reservationen 6. Reservation nr 7 har också tillkommit som ett resultat av vår budgetbehandling. Där finner vi det motiverat att åtgärder vidtas för att minska det statliga budgetunderskottet. Därför tycker vi att när det gäller veterinärinrättningen i Skara skall man ta ut ökade avgifter för att betala den sänkning av det statliga stödet som vi förordar. I reservation nr 14 slutligen behandlas frågan om lån till trädgårdsnäringen. Enligt reservanternas uppfattning bör det här stödet i avvaktan på trädgårdsnäringsutredningens arbete inte få användas till sortimentsbyte eller annan omläggning av produktionen utan att det finns tungt vägande skäl. Man bör begränsa lånestödet till företag där starka sysselsättnings eller andra angelägna sociala skäl motiverar en omläggning hetsområde och där ett sådant lånestöd inte får menlig inverkan på andra delar av trädgårdsnäringen. Med den här argumenteringen faller herr Larssons i Borrby påstående att vår reservation skulle resultera i allvarliga problem på sysselsättningsområdet.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
Herr talman! Herr Wictorsson startar här med en, som jag skulle vilja säga, mycket glädjande attityd av samförståndsvilja och i vissa stycken förnuftiga bedömningar av en framtida jordbrukspolitik. Jag kände glädje inför det. Men plötsligt av någon anledning får han behov av en onödig aggressivitet, och det ger mig anledning, herr talman, att göra några kommentarer.

Det är mark som övergavs under 1960-talets jordbrukspolitik och som nu håller på att buskas igen. För att åtgärda detta och för att sätta in jordbruket i ett regionalpolitiskt sammanhang blir en sådan nyodling nödvändig. Herr Wictorsson säger att en vidareutveckling av 1967 års beslut bör ske. Han passar också på att ge förre jordbruksministern Holmqvist en eloge, och det tycker jag att herr Wictorsson från sin utgångspunkt har rätt att göra. Men jag vill tillägga att det i huvudsak är de svenska böndernas förtjänst att 1967 års riktlinjer inte blev verklighet. Det är vidare ganska märkligt, kanske rent av betecknande, att de 100 000 kronorna till Wången utgör ett så viktigt inslag i reservanternas diskussion i dag. Låt mig än en gång säga att dessa 100 000 kr. utgör en uppföljning av utskottets beslut förra året, som herr Wictorsson då inte hade någon invändning emot.
Herr talman! Det är glädjande att regeringen nu är beredd att öka bidragen och kreditgarantiramarna beträffande skärgårdsstödet. I jordbruksutskottet visade man verkligen inte någon enorm uppslutning kring vårt förslag. Om man på ett tidigare stadium, dvs. redan under utskottets behandling av detta ärende, gått oss till mötes hade vi inte behövt ta upp denna debatt nu. När det gäller nyodling i Norrbotten tycker jag att herr Larssons i Borrby förklaring innnehåller något helt annat än det som framgick av TT-meddelandet. Jag har fortfarande inte fått någon effektiv dementi av påståendet som ingick i det meddelandet, att man skulle nyodla i Norrbotten för att producera vete till försäljning på export. Jag betraktade meddelandet som en anka, och jag hade blivit glad om herr Larsson hade bekräftat det. De 100 000 kronorna till Wången är inte så viktiga, herr Larsson i Borrby. Däremot är det enormt viktigt att vi får tjänsten vid fiskeristyrelsen för att kunna sköta de internationella förhandlingarna på fiskets område. Det tror jag att alla som sysslar med fiske är överens om, och jag har svårt att förstå varför man inte kan tillmötesgå oss i detta krav. I vad sedan gäller diskussionen om vidareutveckling av 1967 års jordbrukspolitiska beslut är ju det faktiska förhållandet trots allt, att en enig jordbruksutredning bestående av representanter för fem politiska partier i förslaget om jordbrukspolitikens utformning fram till 1985 i stort sett har fört vidare de grunder och riktlinjer som antogs år 1967.
Herr talman! Jag beklagar att jag måste ta kammarens tid i anspråk för att återkomma i dessa frågor. Men jag skulle vilja säga till herr Wictorsson att jag naturligtvis inte kan stå här och försöka redogöra för huruvida TT-meddelanden exakt motsvarar uttalanden som har gjorts. Ibland kan saker vara riktiga fastän de står i tidningen eller sägs i radio, men jag vet inte hur det förhåller sig i just detta fall. Det är helt klart att det vetetillskott vi talat om kanske skulle kunna bli en följd av en nyodling. En nyodling skulle ju ge ett totalt tillskott, och det kanske skulle medföra ett veteöverskott i andra delar av landet. Herr Wictorsson är så väl insatt i dessa frågor att jag tycker att det var onödigt att ställa den här frågan till mig. Vad beträffar frågan om fiskeristyrelsen har jag redan redogjort för att den diskuterade tjänsten är på väg. Om herr Wictorsson här och i övriga sammanhang läste de motiveringar som finns i utskottets skrivningar litet mera noggrant skulle vi spara kammarens tid då det gäller sådana förklaringar.
Herr talman! Den senaste anmärkningen från herr Larsson i Borrby återfaller på honom själv. Vi skulle onekligen avsevärt kunnat förkorta debatten i kammaren om den borgerliga majoriteten inte varit så slaviskt bunden vid det regeringsförslag vi hade att behandla i jordbruksutskottet, utan redan i utskottet kunnat gå med på de modifikationer som man under debatten här i kammaren är beredd att göra. När det sedan gäller veteöverskottet är jag ledsen att behöva ta upp kammarens tid, men argumenteringen från herr Larssons sida vittnar hetsområde om att han inte har klart för sig vad verksamheten och det praktiska jordbruket i Norrbotten handlar om. Tror verkligen herr Larsson i Borrby att det är möjligt att i Tornedalen och Norrbottens inland bedriva produktion av ett veteöverskott?

Herr talman! Det senaste ifrån herr Wictorssons sida är verkligen ganska uppseendeväckande. Vet inte herr Wictorsson att det i Tornedalen bedrivs en ganska omfattande veteodling? Det förvånar mig att han kommer med ett sådant påstående här. Men, herr talman, jag skall inte ägna mig åt herr Wictorsson, utan i stället behandla ett par motioner som jordbruksutskottet omnämnt i början av sitt betänkande. Den första är en gammal bekant centermotion av herrar Elmstedt och Petersson i Ronneby, som vill, att Skåne skall dela med sig av sitt överflöd på trädgårdsassistenter, elva i Malmöhus län och tre i Kristianstads, så att åtminstone en placeras i Blekinge. Det är nu tredje året som motionen väckts, och för varje gång den återkommit har utskottet skrivit litet starkare. Men fortfarande har ingenting hänt, trots att behovet är klart dokumenterat. Vi blekingar känner oss naturligtvis djupt smickrade av att lantbruksstyrelsen tycks anse, att vi i Sveriges trädgård kan klara oss utan trädgårdsassistent, under det att Skåne med dess i förhållande till den totala odlade arealen betydligt mindre trädgårdsodling får fjorton assistenter. Men vi skulle faktiskt vara gladare, om styrelsens höga tankar om våra trädgårdsmästares duglighet tog sig mera materiella uttryck. Även i år har jordbruksutskottet skrivit mycket positivt — men vad hjälper det om lantbruksstyrelsen, som det förefaller, inte läser riksdagsprotokoll? Tredje gången gillt heter det emellertid, och i förhoppning att utskottets skrivning det här året äntligen skall bringa lantbruksstyrelsen på bättre tankar nöjer jag mig för egen del med att yrka bifall till utskottets förslag. Den andra motionen, även den av blekingskt ursprung, gäller pälsdjursnäringen. Det är en för våra exportinkomster långt ifrån betydelselös verksamhet, som förra året inbragte i det närmaste 100 milj.kr. i utländsk valuta. Genom sitt beroende av fiskavfall är den huvudsakligen lokaliserad till kusten, främst i Blekinge, Skåne och Halland, som tillsammans svarar för omkring 31 96 av hela antalet avelshonor av mink i landet. År 1970 räknade man i vårt land 1037 aktiva minkuppfödare, om vi skall vara exakta. Förra året var det 531, alltså en minskning med nära hälften på sex år. Den statistiken borde väl säga oss, att något är på tok. Ett mindre skinnutbud drar med sig ett minskat intresse från köparnas sida, som i sin tur ökar näringens bekymmer, och vi hamnar i en ond spiral. Kan vi inte bryta den utvecklingen, är risken överhängande att vi blir helt utslagna från exportmarknaden. Statsmakterna i våra nordiska grannländer har varit betydligt generösare mot pälsdjursuppfödarna, och i Danmark finns t.ex. ett ganska stort antal lokalt arbetande konsulenter på agronomnivå. Hos oss finns det en statsveterinär vid statens veterinärmedicinska anstalt. Vid lantbrukshögskolans institutioner för husdjurens utfodring och vård samt för husdjursförädling bedrivs forsknings och försöksverksamhet rörande pälsdjur. Dessutom utövas viss rådgivningsverksamhet, men den är enligt vad högskolan själv anför att se som ett första steg att föra ut resultat från egen och utländsk forsknings och försöksverksamhet, och den räcker inte att följa upp tillämpningen i praktiken i någon större omfattning. Det är bl.a. för den sakens skull och för att bevaka fodersituationen som konsulenten behövs. Han behöver vara heltidsanställd, om vi inte skall fortsätta att komma på efterkälken. Som både motionär och utskott anfört kan redan nu en viss hjälp erhållas från länens företagarföreningar med stöd av kungörelsen 372 år 1960, men det är trots allt en viss skillnad mellan hemslöjd, som den kungörelsen handlar om, och mink och blåräv. Och en orsak till motionen är ju att just den hjälpen visat sig inte räcka till för att hejda tillbakagången, långt mindre vända denna till framåtskridande. Jag var tyvärr inte närvarande vid betänkandets justering och kunde därför inte påverka utformningen. Annars hade jag opponerat mig mot utskottets motiv för att avvisa motionen: pälsdjursuppfödning finns inte med på blanketten över jordbruksproduktion. Jag erkänner att motionären gjort ett fel när han föreslagit att konsulenten skulle placeras hos lantbruksnämnden i Blekinge, men någonstans måste ju konsulenten höra hemma. Att en näring, så fast förankrad i lantbrukshögskolan, skulle hänvisas till fiskeristyrelsen, inom vars intressesfär ju fiskerikommittén arbetar, föreföll honom en aning långsökt. För man man ett sådant resonemang vidare på andra områden kan det leda till de mest halsbrytande slutsatser. Det är möjligt att den här motionen hamnat i fel utskott och närmast hör hemma i näringsutskottet. Pälsdjursuppfödarna menar nämligen att om vi utnyttjade näringens goda konjunkturer skulle produktionen — utan att ta till i överkant — kunna ökas med 20-25 96. Om vi för att vara på den säkra sidan nöjer oss med hälften skulle det innebära en ökning av våra exportinkomster med 10-12 milj.kr., motsvarande ungefär 5 milj.kr. i ökade skatteinkomster för det allmänna. Även om konsulentkostnaderna räknades så högt som till 200 000 kr. vore det väl en god affär, också i dessa miljardrullningens dagar. Men utan konsulenten, menar man från pälsdjursuppfödarhåll, har man inga möjligheter att göra den affären. Nu kan det befaras att motionens syfte kommer bort i riksdagens formella irrgångar, men vi får hoppas att avbyråkratiseringsutredningen tar sig en liten titt på våra arbetsformer i detta hus, där gränsdragningsproblem av just det här slaget inte är något ovanligt. Flera tycker säkert att det här var bra många ord ödda på en struntsak. Visserligen är vi luttrade av Olofström, Uddcomb och Gränges Offshore nere i Blekinge, men minkuppfödningen är för oss där nere och i Österlen hetsområde sannerligen inte någon struntsak. Det vore ytterligt olyckligt om minkfarmarna blev en ny bricka i det här dominospelet, för den brickan betyder 600 sysselsatta bara i Sölvesborgs kommun. Utskottet förutsätter att fiskerikommittén kommer att beröra hithörande frågor. Min kommentar härtill är närmast ett instämmande med Rellingen, men jag skall inte mot ett i övrigt enhälligt utskott driva saken längre utan har — i förhoppning att utskottet inte måtte svikas i sina ljusblå förväntningar — för den här gången inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är självklart att jag inte kan ha en bild över all odling som bedrivs i Tornedalen, men i tillgänglig jordbruksstatistik, herr Wachtmeister i Johannishus, finns ingenting som pekar på att det bedrivs veteodling i de trakterna. Och jag kan till herr Wachtmeister anföra ett personligt vittnesbörd från en tidigare ledamot av jordbruksutskottet, nämligen herr Uno Hedström, som förklarade att hans far en gång prövade på att odla vete där uppe. Den gången fick de vetet till mogning, de tröskade och körde det till kvarn - men när de kom hem med vetet visade det sig att bullarna som bakades av det var sämre än det sämsta rågbröd. Det må vara hur det vill med detta — om det finns något undantag. Men vad som är viktigt att notera till kammarens protokoll är trots allt det faktum, att avsikten är inte att man i Norrbotten skall starta veteodling för leverans av överskott till andra länder, utan det man avser i Norrbotten är framför allt att få i gång en jordbruksproduktion som är anpassad till länets förutsättningar, inte minst i vad gäller mjölkproduktion, produktion av bär o. d.

Herr talman! Vid behandlingen av de olika huvudtitlarna i statsbudgeten är det vanligt och naturligt med en allmän belysning av det verksamhetsområde som det aktuella avsnittet gäller. Under de senaste åren har jordbruksdepartementets verksamhetsområde utgjort ett undantag från den regeln i de delar som gäller jord och skog. Och när vi i dag behandlar jordbrukshuvudtiteln finner jag det för min del minst av allt naturligt att ta upp en allmän diskussion om jord och skogsbruk och de politiska synpunkter och värderingar vi har i fråga om jordbrukspolitiken. Som herr Wictorsson redan nämnt, avslutade 1972 års jordbruksutredning sitt arbete i går genom att överlämna sitt huvudbetänkande till jordbruksministern. Framför oss ligger nu remissbehandlingen och regeringens arbete med en proposition om den framtida jordbrukspolitiken. I detta läge är det helt naturligt att en allmän jordbrukspolitisk debatt får anstå. Men jag vill ändå här i kammaren uttrycka min glädje över att utredningen blivit enig i sina bedömningar. 1960-talets ganska pes simistiska syn på jordbrukets betydelse och framtidsmöjligheter, som också återspeglas i majoritetsbeslutet 1967, kan nu enligt en enig utredning ersättas med en mera positiv syn på jordbrukets roll i samhällsekonomin. Jag vill inte här i kammaren ta upp en strid om historieskrivningen. Vi har inte heller i utredningen funnit det meningsfullt att göra detta, men det är möjligt att vi kan återkomma till även den detaljen när vi längre fram får en större och mera allmän jordbrukspolitisk debatt. Jag har, herr talman, velat peka på samstämmigheten i utredningen framför allt därför att de 14 reservationerna i jordbruksutskottets betänkande om jordbrukshuvudtiteln möjligen skulle kunna tyda på en stor oenighet i de allmänna jordbrukspolitiska frågorna. Så är det alltså inte. Vad det gäller i betänkandet är olika prioriteringar av de enskilda anslagsposterna. De socialdemokratiska ledamöterna vill pruta på en del posterioch göra påslag på andra. Det har här redan påpekats att summan av dessa förändringar i vart fall inte kan sägas utgöra en förstärkning av budgeten. Som det alltid brukar vara är det ganska lätt att känna sympatier för de förslag som skulle innebära, att angelägna ändamål får ökade resurser. Svårare är det att förorda eller gå med på prutningar på andra anslag, som man kanske tycker är lika angelägna. När det gäller de anslagsökningar som föreslås i de socialdemokratiska reservationerna om stöd till skärgårdsföretag, till fiskeristyrelsen, till miljövårdsforskningen och till undersökning av hälso och miljöfarliga varor, sammanlagt 4,2 milj.kr., vill jag gärna erkänna att jag finner alla dessa önskemål mycket viktiga.

Herr talman! Herr Enlund försökte liksom herr Larsson i Borrby komma förbi det faktum att vi på socialdemokratiskt håll vill skapa ett utrymme i budgeten för att exempelvis medge att mera pengar kan läggas på miljövårdsforskning. Se bara, även om de pengarna nu redovisas i annat sammanhang, på förslaget att höja skogsvårdsavgifterna! Vi har därigenom mer än tre gånger om täckning i den totala budgeten för den anslagshöjning som vi föreslår på forskningsområdet. Det går inte att komma förbi det förhållandet att vi i en budgetbehandling har att på alla punkter pröva hur vi skall få fram medel för de uppgifter det gäller. Därvid måste vi också utnyttja sådana möjligheter hetsområde som vi har anvisat. Jag står naturligtvis för att den budgetuppläggning som vi har gjort av-jordbruksdepartementets anslag är tillräcklig för att ge utrymme för våra anslagsökningar. Även där finns ju, som jag nu har redovisat, ytterligare pengar som också den borgerliga regeringen hade kunnat ta fram, om den hade önskat bidra till att skapa större möjligheter för en så angelägen uppgift som miljövårdsforskningen.
Herr talman! Jag vill till det som herr Lundkvist säger bara lägga att de ombytta rollerna uppenbarligen framgår av vår syn på denna fråga. När det gäller det största påslagsyrkandet från de socialdemokratiska ledamöterna i jordbruksutskottet, nämligen till miljövårdsforskningen, vill jag nämna att i utskottsbetänkandet från i fjol nämns den här summan på 60 miljoner till den totala satsningen på miljövårdsforskningen. Utskottsmajoriteten påpekade också att miljövårdsforskningens betänkande ”är f. n. föremål för övervägande inom jordbruksdepartementet”. I årets majoritetsskrivning görs samma påpekande. Det betyder att när vi har sagt att vi inte anser oss kunna tillstyrka det här påslaget, har vi använt i huvudsak samma motivering som den socialdemokratiska majoriteten i fjol använde för att då gå emot ett anslagspåslag.
Herr talman! Skillnaden är bara den att i år — efter det att man från den borgerliga regeringens sida har sagt att man skall intensifiera arbetet på miljövårdsområdet — föreslår de borgerliga en ökning av anslaget som är lägre procentuellt sett än vad vi någonsin har haft att ta ställning till i detta sammanhang. Det är skillnaden mellan hur den socialdemokratiska regeringen såg på angelägenheten av miljövårdsforskning och hur den borgerliga regeringen ser på den angelägenheten när man flyttar över från oppositionens mera bekväma tillvaro till ansvaret i regeringsställning.
Herr talman! Jag tror att vi kan vara ganska överens om att vi från båda sidor anser att miljövårdsforskningen är en mycket angelägen uppgift som bör bedrivas med den största intensitet. Det betyder alltså att om det här funnits budgetekonomiskt utrymme, skulle vi i full enighet kunna biträda de här påslagsyrkandena.

Herr talman! Anledningen till att vi socialdemokrater i utskottet vid det betänkande som nu behandlas fogat ett antal reservationer är den nya situation som vi befinner oss i, nämligen att även om man vill försöka pressa ned utgifterna så har detta inte kommit till uttryck i utskottsmajoritetens skrivning. Därför får vi från socialdemokraterna försöka ge uttryck åt denna vilja i reservationer.

De borgerliga ledamöterna i utskottet har inte velat följa motionen utan föreslår att en del av kostnaderna även nästa år skall täckas av skattemedel. Statsmakterna har som regel utformat finansiella mål för avgiftsbelagd verksamhet vid olika myndigheter. Det innebär i allmänhet att full kostnadstäckning skall utgå. Det kan nämnas att riksdagen redan 1967 gjorde ett uttalande om att tjänster som lantbruksnämnd tillhandahåller på beställning i princip betalas så att ersättningen ger full kostnadstäckning. Men riksdagen beslutade år 1967 att under en övergångstid full kostnadstäckning inte skulle krävas. För innevarande budgetår täcker avgifterna 90 96 av faktiska kostnader. Det kan också finnas skäl att nämna, eftersom det i diskussionen har förekommit uppgifter om att full kostnadstäckning för den här verksamheten hårdast skulle drabba brukare av mindre enheter, att lantbruksnämnderna förutom denna avgiftsbelagda service bedriver en mycket omfattande och kvalificerad rådgivningsverksamhet, som är helt kostnadsfri. För brukare av mindre enheter, där rationaliseringsmöjligheterna är mycket begränsade, räcker det i de allra flesta fall med att utnyttja denna rådgivning för att uppnå bästa möjliga avkastning. Därför anser vi socialdemokrater i utskottet att avgiftstaxorna fr.o.m. nästa budgetår bör utarbetas så att full kostnadstäckning kan erhållas. Det blir då en verksamhet som är jämställd med den likartade verksamheten vid skogsstyrelsen, där redan nu full kostnadstäckning tas ut. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen EG Punkten 5 i betänkandet, som rör anslaget för befrämjande av husdjursaveln, är en fråga som har diskuterats tidigare i kammaren. Även där har utskottets borgerliga ledamöter tillstyrkt regeringens framställning i budgetpropositionen om att 100 000 kr. skall utgå i förhöjt bidrag till Wångens hingstuppfödningsanstalt. Jag måste säga — som jag också har gjort tidigare — att det var med mycket stor förvåning som vi socialdemokrater i utskottet konstaterade att föredragande departementschef utan någon motivering höjt bidraget med 100 000 kr., detta trots att lantbruksstyrelsen inte äskat något förhöjt anslag i sin budgetframställning till departementet. Om riksdagen bifaller utskottsmajoritetens framställning får lantbruksstyrelsen det med 100 000 kr.

hetsområde Den av departementschefen föreslagna anslagsökningen avser att täcka ett av statistiska centralbyrån begärt projekt om objektiva skördeprognoser som grundas på väderleksdata. Som framgår av reservationen 4 har socialdemokraterna i utskottet inget att invända mot att den här undersökningen kommer till stånd, men frågan om kostnaderna till projektet bör lämpligen lösas i samband med den prioritering som statistiska centralbyrån gör i sin fördelning av anslag till olika utgiftsändamål. På så sätt skulle en uppräkning av anslaget med 250 000 kr. inte vara nödvändig. I motionen 1323 föreslår vi i stället att lantbruksekonomiska samarbetsnämndens anslag räknas upp med 68 000 kr. till 915 000 kr. Detta tar vi upp i vår reservation nr 4, som jag även vill yrka bifall till.

Herr talman! Utskottets ordförande Einar Larsson har gått igenom budgeten i stort. Jag skall säga några ord om reservationen 5 av utskottets socialdemokratiska ledamöter. Den gäller anslaget till skogsvårdsstyrelserna.

Som framgår av trycket har jordbruksministern föreslagit en höjning av antalet förrättningsdagar för att tillgodose ett krav på skogsvårdsstyrelsernas engagemang i samhällsplaneringen. Det gäller speciellt arbetet med den fysiska riksplaneringen, som den tidigare regeringen ålade skogsvårdsstyrelserna; det skedde 1975, då riksdagen antog riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Enligt min mening är det anmärkningsvärt att socialdemokraterna under sådana förhållanden inte vill vara med och betala notan. Här kan man vänta, menar reservanterna, men så kan man inte resonera. Arbetet måste ju sättas i gång. När det gäller den här uppräkningen med 1 200 dagar kan man alltså vänta tills skogsutredningen är klar, anser socialdemokraterna. När det däremot gäller skogsvårdsavgifternas höjande kan man inte vänta, enligt samma meningsriktning. Var finns konsekvensen i sådana resonemang? De uttalanden som har gjorts här i dag stämmer mycket illa med det resonemang som bl.a. förutvarande jordbruksministern Lundkvist förde i debatten på det här området i fjol. Det är förvånansvärt hur snabbt en förändring kan inträda. Vi vet alla att landet behöver mera skogsråvara. Här har skogsvårdsstyrelserna ett stort arbete med tillsyn av lagarnas efterlevnad när det gäller planering, röjning, gallring m.m. Arbete ute på fältet behövs för att stimulera fram högsta möjliga skogsproduktion, som är absolut nödvändig för vårt land. Vi har fått en ny proposition, nr 111, om ändring i skogsvårdslagen; den skall vi naturligtvis inte behandla nu. Den gäller skyldighet för skogsägare att vidta förebyggande åtgärder för att motverka härjningar av barkborrar. Det är väldigt bra att den propositionen kom, men det är väldigt synd att den inte kom tidigare. I propositionen påvisas hur skogsbruket gjort förluster på ca 400 milj.kr. om året på grund av dessa skadeinsekter. Här måste skogsvårdsstyrelserna få mera arbete med rådgivning, kontroll m.m., och det kräver också ökade insatser. Med hänsyn till allt detta säger jag än en gång att jag tycker att reservanternas ställningstagande är anmärkningsvärt. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan på denna punkt, vilket innebär avslag på reservationen 5. Till sist, herr talman, vill jag säga några ord i anledning av de senare inläggen. Herr Wictorsson nämnde den nya jordbruksutredningen och sade att de grunder för jordbrukspolitiken som förutvarande jordbruksministern Holmqvist lade fast har visat sin styrka. Det var den hårda socialdemokratiska inställningen som herr Holmqvist vid det tillfället helt enkelt måste föra fram. Nej, herr Wictorsson, det är jordbrukarnas ansvar för folkförsörjningen, det är deras ansvar för att under sin tid som förvaltare av ett stycke svensk jord vårda det, så att de kan överlämna det till kommande generationer i gott skick, som har varit styrkan. Trots uppmaningar om att lägga igen en tredjedel av Sveriges åkerjord gjorde de inte detta. De höll fast vid näringen, och det är här styrkan ligger. Socialdemokraterna har backat ur sina positioner undan för undan sedan 1967, och därför har det, såvitt jag kan se, varit möjligt för den nya jordbruksutredningen att föra fram eniga synpunkter. Herr Strömberg i Vretstorp var inne på kostnadstäckningen för lantbruksnämndernas verksamhet beträffande rådgivningen och ville ha en förändring på den punkten. För den som har följt utvecklingen står det klart, att de som bäst behöver råd är de jordbrukare som har en dålig ekonomi. Menar vi någonting med talet om att vi vill hjälpa dem till en bättre situation, då skall vi väl inte klämma åt dem. Jag förstår inte konsekvensen i ett sådant resonemang. Jag skall inte gå in på anslaget till Wången. Men jag vill bara till herr Strömberg i Vretstorp säga att jag hoppas att herr Strömberg minns hetsområde de svårigheter som påpekades av denna anstalts ledning vid ett tillfälle när vi från jordbruksutskottet var där. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Herr Jonasson åberopade mig i samband med en diskussion om skogsvårdsstyrelserna och betydelsen av deras verksamhet. Han gjorde gällande att det var dåligt med konsekvensen på den socialdemokratiska sidan när det gällde inställningen till skogsvårdsstyrelsernas betydelse. Det kan kanske vara rimligt att erinra herr Jonasson om att i fjol ville man från centerpartiets sida medverka till en nedrustning på skogsvårdsstyrelseområdet, vilket tvingade generaldirektören i skogsstyrelsen att gå ut och säga ifrån på allvar. Han sade att skall den nedprutning av anslagen ske som centerpartiet föreslår, så får vi avskeda ett betydande antal tjänstemän som jobbar med dessa viktiga frågor. Vi har, herr Jonasson, haft en konsekvent inställning till skogsvårdsstyrelsernas arbete. Vi slogs för dem då, och i år fortsätter vi att säga att skogsvårdsstyrelserna har denna stora betydelse. När nu skogsutredningen och skogsadministrativa utredningen kommer med sina förslag, skall man definitivt avgöra omfattningen av verksamheten. Vi upprätthåller samma höga nivå på den verksamheten som vi förordade i fjol. I vårt särskilda yttrande markerar vi att det är speciellt angeläget att man också ägnar sig åt de uppgifter som herr Jonasson nämnde, bl.a. den fysiska riksplaneringen. Men märk väl att när skogsvårdsstyrelserna hade det tunga jobbet med uppgifterna i samband med den fysiska riksplaneringen, då ville centern nedrusta skogsvårdsstyrelsernas personella resurser.
Herr talman! Jag vill bara ge en kort replik till herr Jonasson. Vi har aldrig från socialdemokratiskt håll underskattat intresset hos jordbrukarna för att bedriva en fortsatt rationaliseringsverksamhet, herr Jonasson. Den socialdemokratiska jordbrukspolitiken och den jordbrukspolitik som vi nu i utredningen är eniga om bygger ju på förutsättningen —- och det har den socialdemokratiska jordbrukspolitiken gjort i alla tider - att man kan räkna med jordbrukarnas egen kraft i rationaliseringsverksamheten. Det skulle vara föga bevänt med en statlig jordbrukspolitik om den bara diskuterades i riksdagens kammare och inte omfattades av dem som är verksamma i näringen.

Herr talman! Herr Lundkvist sade att i fjol hade centern en annan inställning. Ja, det är riktigt, herr Lundkvist. Vi reagerade mot den ökade byråkrati som den dåvarande regeringen tillämpade när det gällde anmälningsskyldighet osv. Detta ville vi markera genom vår motion. Vi hade diskussioner i den här frågan. Men sedan backade vi ut från den positionen efter alla de resonemang som fördes. Jag hade hoppats att socialdemokraterna i detta sammanhang skulle ha kunnat gå samma väg. Men det gör inte socialdemokraterna, och då säger herr Lundkvist att de är konsekventa. Det är väl det som är inkonsekvensen. Herr Wictorsson säger att socialdemokraterna inte har underskattat jordbrukarnas intresse och arbete med rationalisering. Men vi som känner till förhållandena beträffande 1967 års jordbruksbeslut vet väl att den dåvarande socialdemokratiska regeringen ville lägga ner en tredjedel av åkerjorden. Ni ville ha en prispress på de svenska jordbrukarna så att de skulle försvinna i större utsträckning. Det var inte fråga om likställighet med andra inkomstgrupper, utan det ville man pruta på. Många jordbrukare lockades kanske av detta att ge sig över, som man uttrycker det, men de flesta gjorde det inte. Det var deras inneboende kraft som var den springande punkten och som är styrkan i den situation vi f. n. har på jordbruksområdet. Det var kampen mot den socialdemokratiska regeringens jordbrukspolitik!

Herr talman! När den socialdemokratiska regeringen slog vakt om skogsvårdsstyrelserna hette det att det var att slå vakt om en ökad byråkrati. Herr Jonasson försöker att motivera sitt resonemang med att hänvisa till den anmälningsplikt som införts och som alla i dag är beredda att acceptera som en nödvändighet, om vi skall kunna bedriva skogsvård och även annat samhällsarbete på det sätt som vi alla ytterst önskar. När den borgerliga regeringen nu tillträtt och föreslår en höjning av antalet timmar vid skogsvårdsstyrelserna, är det inte längre fråga om ökad byråkrati utan om att ge större effektivitet åt arbetet. Det är ganska belysande för den politiska debatt som fördes i valrörelsen och för den förändring som har inträtt sedan de borgerliga partierna satte sig ner och verkligen fick ta ansvar för det de sysslar med. Det var tidigare alltid så, att de funktioner som vi skapade för att tillgodose de många människornas intressen och för att kunna driva en aktiv samhällsplanering från borgerligt håll betecknades som byråkrati. Nu har man i ansvarsställning fått lära sig att de här tjänsterna är nödvändiga, om vi skall få den utveckling som vi eftersträvar på olika områden.
Herr talman! Herr Jonasson befinner sig fortfarande i myternas land. Han säger att man från socialdemokratiskt håll med prispress drev bort jordbrukarna från det svenska jordbruket. De skulle inte ha likställighet med andra inkomstgrupper. Herr Jonasson! Tyvärr föreligger inte i dag vårt tryckta betänkande hetsområde från jordbruksutredningen, men när det kommer om ett par veckor studera då de kapitel som handlar om jordbrukarnas inkomstutveckling och standardutveckling! Det är rätt intressanta kapitel i det här sammanhanget, och de gendriver klart och koncist herr Jonassons mytiska påståenden att de svenska jordbrukarna inte har fått del av standardutvecklingen och inte haft en med andra jämförbara grupper likartad utveckling. När nu herr Jonasson så envist återkommer i den här frågan, varför finns det inte från herr Jonasson, från de centerpartistiska riksdagsmännen eller från den centerpartistiske ledamoten i jordbruksutredningen något konkret exempel på åtgärder som enligt centerns uppfattning skulle förändra den bedrivna jordbrukspolitiken, så att den blev bättre för jordbrukarna?

Herr talman! Herr Lundkvist går in på våra ställningstaganden när vi väckte motionen i fjol. Det var på det sättet, som jag tidigare sagt, att vi under diskussionernas gång accepterade ifrågavarande verksamhet och därför kom vi överens vid det tillfället. Vi ändrade oss alltså, och vi har sedan inte fört något väsen om detta. Det har uppstått ett allt större behov av skogsråvara. Därför står det mer och mer klart att fler insatser behövs. Den nya regeringen har tagit itu med frågan om bekämpning av barkborrar 0. d. på ett helt annat sätt än den socialdemokratiska regeringen, som ju hade möjligheter under lång tid men ändå inte gjorde någonting. Herr Lundkvist säger att det är vi som ändrat oss sedan vi fått ansvaret. Då hade vi inget ansvar. Då fick vi bara gå på enligt herr Lundkvist. Vi har varit konsekventa. Men om ni, sedan ni kommit från ansvaret, har börjat föra en ansvarslös politik får det stå för er räkning. Det är så det ligger till! Sedan, herr Wictorsson, några ord om prispressen. Då det tidigare jordbruksbeslutet fattades lade socialdemokraterna fram förslaget om prispress m.m., och det drevs igenom — trots våra motattacker. Vi hade en reservation. Det är glädjande att utvecklingen sedan helt enkelt tvingat socialdemokraterna till en annan inställning. Ni tycks alldeles ha glömt eller liksom inte ha möjligheter att fatta att detta har hänt och att det är orsaken till att den nya jordbruksutredningen haft möjligheter att bli enig. Jag vill säga: Det är bara att konstatera att det är på det viset. Vi skall kanske inte gräla om det längre. Det är bra att ni ändrat er —- för det har ni gjort.

Herr talman! Som herr Lundkvist refererade till när han öppnade den här debatten tidigare i dag har vi från socialdemokratiskt håll i fråga om jordbruksdepartementets huvudtitel genomfört en ingående granskning anslag för anslag. Denna granskning har föranlett oss att föreslå en rad besparingar. Alla de här föreslagna besparingarna skall ses mot bakgrund av vårt partis strävan att i det budgetläge som råder söka begränsa statsutgifterna så långt det över huvud taget är möjligt utan att därför äventyra de verksamheter som berörs av besparingsförslagen. Jag vill med detta, herr talman, ange bakgrunden till de tre reservationerna från socialdemokratiskt håll nr 8, 9 och 13. Får jag börja med reservationen 8, som avser Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. På den punkten föreslås i propositionen att 250 000 kr. skall användas till pedagogiskt utvecklingsarbete samt till åtgärder som underlättar en internationalisering av utbildningen. Vi reservanter delar föredragandens uppfattning om värdet av ett sådant utvecklingsarbete och av att det får bedrivas också vid jordbrukets högskolor. Här har vi ingen annan mening än den utskottets ordförande gav uttryck för tidigare under debatten i dag. Vi menar alltså inte på något sätt att denna form av utvecklingsarbete, som berör samtliga högskolor, skall ställas åt sidan i vad avser jordbrukets högskolor. Vi anser däremot att det i propositionen begärda särskilda anslaget bör kunna tas ur den gemensamma potten, dvs. det större anslag som står till universitets och högskoleämbetets gemensamma förfogande. Detta anslag föreslås uppgå till inte mindre än 20 605 000 kr., och det bör — som vi ser det — således finnas utrymme för att ur totalanslaget även ta de 250 000 som äskas till det utvecklingsarbete som beskrivs i betänkandet. Får jag sedan gå över till reservationen 9 vid punkten Lantbrukshögskolan. Under denna punkt föreslås att en tjänst som universitetsadjunkt skall inrättas fr.o.m. höstterminen 1977. Tjänsten har motiverats med den utökade hortonomutbildningen. Det är visserligen sant att det blir fråga om en viss ökning, men då den är så pass begränsad som till fem elever anser vi reservanter att denna ringa ökning bör kunna genomföras utan att nya tjänster tillförs undervisningen. Vad det rör sig om är helt enkelt en ökning av antalet studerande från 10 till 15. Vi anser att den ökningen på fem elevplatser skall kunna ske utan att en ny tjänst inrättas. Genom att inte inrätta tjänsten gör vi en beräknad besparing på 105 000 kr. Skulle det senare visa sig att en ökning med fem studerande motiverar en ny tjänst, blir det väl tillfälle att återkomma. Men vi är från socialdemokratiskt håll inte beredda att nu tillstyrka tjänsten — därtill anser vi utökningen vara alltför ringa.

Vi reservanter anser att de kostnaderna är för högt beräknade. Vi har gjort bedömningen att det om projektet växer fram i normal takt — som vi räknar med — inte kan vara befogat att pumpa in så stort belopp redan nästa budgetår. För budgetåret 1977 79. Här står uppfattning mot uppfattning. På grundval av våra erfarenheter har vi gjort bedömningen att den belastning av anslaget som beräknas för budgetåret 1977/78 för de här nämnda projekten är högt tilltagen. Regeringen har alltså räknat med 30 milj.kr. Ett belopp av 20 milj.kr. får anses som tillräckligt. Herr talman! Jag vill med det här anförda yrka bifall till reservationerna 8, 9 och 13, som är fogade till betänkandet.

I den utmärkta miljö för hästuppfödning som Wången onekligen utgör har det uppfötts många kvalitativt framstående hingstar, vilkas goda arvsanlag avsevärt förbättrat avelsmaterialet i vårt land. Den nordsvenska rasen, som är landets äldsta hästras inom den kallblodiga sektorn, hade tidigare sin utbredning huvudsakligen i de mellersta och nordligaste delarna av landet. I dag finns det nordsvenska hästar praktiskt taget över hela vårt land. Man frågar sig då: Vad är orsaken till att rasen fått en sådan utbredning? Det är givetvis den nordsvenska hästens användbarhet, framför allt i skogsbruket, dess goda och sunda konstitution och långa livslängd. Det är värdefulla egenskaper. Dessa egenskaper är närmast resultatet av ett ordnat och målmedvetet avelsarbete, där Wången och de många enskilda uppfödarna i landet haft den största betydelse. Dessa kan ta åt sig äran och förtjänsten av denna utveckling. Av de många faktorer som ger grunden för ett gott avelsmaterial torde hingsten ha den största betydelsen — det är ju han som är rasförbättraren. Just därför är det ytterst angeläget att våra hingstuppfödare får sådana ekonomiska villkor att de kan fortsätta sin verksamhet. Tyvärr lever rätt många människor i vårt land kvar i 1950 och 1960 talens avhästningsperiod. Riksdagsbeslutet 1966 blev också ett verksamt medel för avhästningen. Dess bättre har utvecklingen gått emot alla de avhästningsspådomar som då gjordes. Vi har i dag ett mycket stort intresse för hästuppfödning och avel. Antalet stambokförda ston har under de senaste åren ökat avsevärt. Som premieringsförrättare i mitt hemlän, Göteborgs och Bohus län, hade jag vid förra årets sommarpremiering till bedömning upp till 20 ungston i en årsring av nordsvensk ras enbart på en plats. Efterfrågan på inkörda hästar har också ökat. Särskilt under och efter energikrisen var efterfrågan mycket stor. För särskilt skogskörslor är användningen av häst om inte stor så dock betydligt större nu än för några år sedan. Att i detta läge, som socialdemokraterna i jordbruksutskottet vill, spara in 100 000 kr. är inte försvarbart och står inte i linje med utvecklingen på detta område. Jag vill erinra kammarens ärade ledamöter om motionen vid 1975 års riksmöte av herr Åsling, i vilken framhölls betydelsen av hästens användande i skogen inte minst ur energisynpunkt. Vid samma riksmöte hade vi en fempartimotion som till vissa delar också vann kammarens gillande. Enligt uppgift har Wången för avsikt att med dessa 100 000 kr. anställa en eller en och en halv man, vars arbetsuppgifter närmast skall bli att köra in hästarna. Hästarna måste numera vara väl inkörda. Då är de i dag lättsålda. Den nyligen bildade civila ackordshästorganisationen fordrar också detta för att finna värdar ute i landet som tar emot en ackordshäst. Vid bedömning av Wångens behov av anslag får vi inte bortse från det förhållandet att Wången nu sköts mycket billigt och att verksamheten bedrivs med bara två man plus föreståndare. Wången har också 50 hektar åker, 60 hektar betesmark och 60 hektar skog. Djurbesättningen består av 70 hingstar och 100 får. Dessa fakta ger regeringen och utskottsmajoriteten ett fullgott underlag för bedömningen att Wången bör få det föreslagna tillskottet på 100 000 kr. I reservationen 7 har socialdemokraterna föreslagit en kraftig prutning, inte mindre än 280 000 kr., på det föreslagna anslaget om 652 000 kr. till djursjukhuset i Skara. På grund av de ständigt ökande kostnaderna och inrättningens mycket stora betydelse och värde för djursjukvården bör det föreslagna beloppet 652 000 kr. bifallas av kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Egentligen har jag begärt ordet för att kommentera ett hetsområde förslag som jag förstår kommer under dagens lopp men som ännu inte har framförts. Jag får alltså återkomma till den saken. Jag är nu angelägen om att ta upp några av de resonemang som förts här i debatten. Jag kan inte gå förbi f. d. jordbruksministerns utomordentligt stora oro över att departementet nu har fått för mycket pengar och över att man inte skall hinna förbruka dem under det verksamhetsår som denna budget avser. Låt oss som exempel ta anslaget Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m.m. Jag skulle mer än väl ha förstått socialdemokraternas reservation på den punkten, om de motiverat den med en minskning av byggandet. Men någonting sådant har ju inte varit deras avsikt. Jag träffade i förra veckan en person som har ansvaret för detta byggande, och han kunde inte begripa att man med 10 milj.kr. ville minska anslaget till ett byggande, som planlades redan under herr Lundkvists tid som jordbruksminister. Detta byggande är i dag utomordentligt angeläget, inte minst därför att det bereder sysselsättning åt människor som är arbetslösa. Att man då skulle minska anslaget när det ändå inte är fråga om någon reell minskning av insatserna är verkligen litet svårt att begripa. Sedan bara ett par ord om den miljövårdsforskning, som det ordats om så otroligt mycket och som herr Lundkvist nu anser vara alldeles för liten. Jag kan inte undgå att göra en enkel reflexion. Herr Lundkvist vill i dag göra gällande att den budget som han föreslog i fjol var mycket starkare än årets. Men varför föreslog han inte då mer pengar för den här åtgärden? Han gör ändå gällande att budgeten i år är svag, medan socialdemokraterna år efter år tidigare lagt fram starka budgetar. Han hade ju då haft lämpliga tillfällen att höja det här anslaget. Vad jag främst vill säga några ord om är herr Wictorssons resonemang i anslutning till den jordbruksutredning som presenterades i går. Jag är utomordentligt glad över att den utredningen i praktiskt taget alla detaljer är enhällig. Jag är glad över detta därför att jag nu inte behöver känna den otroliga oro som jag och alla mina yrkesbröder kände under 1960-talet med den utveckling som den jordbrukspolitiska målsättningen då medförde. När herr Wictorsson nu säger att utredningsförslaget innebär en fortsättning på den tidigare jordbrukspolitiken vill jag bara kort och gott konstatera att det nu framlagda utredningsförslaget är en fortsättning på en jordbrukspolitik som formats under årens lopp när socialdemokraterna steg för steg gjort avkall på den målsättning som antogs 1967. Vi skulle inte ha behövt känna denna enorma oro och vi skulle inte ha behövt vara med om denna katastrofala utveckling av vårt jordbruk om 1967 års jordbrukspolitiska målsättning varit av den art som man nu äntligen kommit fram till. Det gick inte fullt två år efter det att denna målsättning hade antagits förrän vi var tvungna att resa ned från övre Norrland och säga, att om man fortsätter att arbeta efter denna målsättning så finns dei över huvud taget inget jordbruk kvar om några år. Det ledde till att jordbruksminister Ingeumnd Bengtsson tillsatte en Det gick sedan ytterligare bara ett och ett halvt år innan man var tvungen att göra avkall på den prispress som man hade lagt fast 1967. Det skedde i samband med överläggningarna inför avtalet den 1 juli 1971. Då var man tvungen att gå med på en höjning av mjölkpriset av en storlek som vi aldrig tidigare hade kunnat notera. Det hade förekommit en utveckling som medfört att man från mejerihåll klart sade ifrån att om denna utveckling fortsatte ytterligare något, så kunde man inte ta ansvaret för att klara färskvaruproduktionen av mjölk. Följaktligen har man steg för steg lämnat den målsättningen, och det är jag utomordentligt glad över, och att man nu gör det i en utredning som lägger ett enhälligt förslag är välgörande. Men det har skapat en sådan situation hos oss att vi har en produktion som är alltför låg för att kunna tillvaratas på ett ekonomiskt sätt. ' Jag vill till herr Wictorsson, som är f. d. norrbottning, säga att nog var det onödigt att ägna så mycket tid åt att prata om veteproduktion i Norrbotten. Det vet han eftersom han har tjänstgjort i Norrbotten under några år. Det är inte fråga om en veteproduktion, men det är fråga om att höja en produktion så att vi möjligen kan tillgodose komjölksbehovet inom länet. Det är vad det är frågan om. Att sedan detta innebär en spannmålsproduktion inom länet är också klart, men inte produktion av vete. Men det kan innebära att det på andra håll i länet blir en liten ökning av veteöverskottet, därför att vi inte köper de fodermedel som vi möjligen kan producera om vi odlar upp en del av de jordar som blev nedlagda på grund av att människor i vild förtvivlan rusade från jordbruket. De ansåg sig inte ha någon chans över huvud taget, de kände inte att de hade någon värdighet som jordbrukare och som yrkesmän på det området. Vi är glada över att vi har fått litet av den känslan återställd. Jag tycker att vi kan vara överens om att det är angeläget. Jag skall bara ta upp en enda detalj till; det som herr Strömberg i Vretstorp nämnde om täckning av lantbruksnämndernas kostnader för de tjänster de ger. Jag är glad över att han i dag har slagit fast att rådgivning till de mindre jordbruken skall vara avgiftsfri. Jag hoppas att vi i fortsättningen kan vara överens om detta. Det har kommit förslag från andra håll som innebär att nämnderna skall avgiftsbelägga och ta ut full täckning även för sådana tjänster. Men jag förstår att jag inte behöver känna oro ens på den punkten, eftersom herr Strömberg kommer att vara med om att slå vakt om den nuvarande ordningen. När det sedan gäller de övriga tjänster som lantbruksnämnderna lämnar är det ingen som kan komma ifrån att de i huvudsak ges när det är fråga om en rationaliseringsinsats eller en planläggning, som t.ex. en ung jordbrukare gör för att komma i gång med sin verksamhet. Den avgift som redan betalas för tjänsterna är rätt betungande och kan ifrågasättas. Detta är en kostnad som jordbruket rimligen måste få täckning för. Då är bara frågan den om det är bättre att ta ut den i form av hetsområde höjda priser på produkterna, dvs. av konsumenterna, än att avstå från att ta ut full täckning för dessa kostnader.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården frågade mig varför inte jag som jordbruksminister i fjolårets budgetbehandling hade föreslagit en ökad satsning på miljöforskning, när jag nu finner den vara så angelägen. Jag vill då bara säga till herr Johansson att vi i fjolårets budget föreslog en ökning med 14 96 av satsningen på miljövårdsforskningen. Det gav möjligheter till nya objekt och nya insatser. I år har den nuvarande regeringen sagt att man skall intensifiera satsningen på miljövården men stannar vid en ökning på 8 96, som nätt och jämnt täcker de ökade kostnaderna för löner och andra utgifter.

Det är en metod. Men det felaktiga i att påstå att sysselsättningsproblemen i Norrbotten skulle vara lösta genom en ökad satsning på jordbruket har säkert norrbottningarna själva framfört till herr Johansson i Holmgården, så detta behöver jag inte förlänga debatten med nu. Så till frågan om de övergripande målen för jordbrukspolitiken. För 1972 års jordbruksutredning utfärdades direktiv som förutsatte att de nuvarande allmänna målen för jordbrukspolitiken skulle gälla även i fortsättningen, nämligen att jordbruket skall åstadkomma en produktion av önskvärd storlek till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad och att de som är sysselsatta i jordbruket samtidigt skall få del av standardstegringen. Från konsumentsynpunkt innebär detta att kostnaderna för jordbruksproduktionen bör vara så låga som möjligt. Detta, herr Johansson i Holmgården, var de övergripande målen för 1967 års jordbrukspolitiska beslut. De har också varit de övergripande målen för 1972 års jordbruksutrednings verksamhet. Om detta råder i dag allmän enighet. Jag konstaterar därmed att vi kan låta diskussionen om de mytiska förhållanden i jordbrukspolitiken som centerpartiet och herr Johansson i Holmgården här ägnat sig åt gå till historien. Grunderna för jordbrukspolitiken såsom den formades under den socialdemokratiska regeringen och av den socialdemokratiska majoriteten i riksdagen ligger fasta — om detta råder enighet, och det är tillfredsställande.
Herr talman! Herr Johansson i Holmgården tog upp frågan om rådgivnings och serviceverksamhet. Låt mig då säga att lantbruksnämnderna förutom sin ordinarie verksamhet också bedriver en omfattande rådgivnings och serviceverksamhet. Man skiljer mellan dessa verksamheter på så sätt att rådgivningen är kostnadsfri, medan man för servicen, som man utför på beställning, tar ut en avgift. Rådgivning kan ske dels genom konferenser och studiecirklar, dels genom personlig rådgivning i viss form. Att som herr Johansson påstå att det skulle vara något nytt med kostnadsfri rådgivning är helt felaktigt, det har alltid varit på det här sättet. Rådgivningen är dessutom mycket omfattande, och eftersom de mindre brukarna, som jag sade tidigare, har mycket små rationaliserings och utvecklingsmöjligheter räcker det oftast med enbart denna rådgivningsverksamhet för att de skall få största möjliga effektivitet på sitt företag.

Herr talman! Jag vill säga ett par ord med anledning av vad herr Strömberg i Vretstorp nu yttrade. Jag känner väl till hur rådgivnings och serviceverksamheten inom lantbruksnämnderna går till. Vad jag sade var, att jag hoppades att vi fr.o.m. i dag skulle kunna vara överens om att ta avstånd från de förslag som skisserats på utredningsplanet och som eventuellt kommer, innebärande att avgiftsbelägga även den form av rådgivning som nu är kostnadsfri. Herr Wictorsson sade att om jag tidigare hade informerat beträffande veteproduktionen i Norrbotten, så hade vi inte behövt ägna någon tid åt den frågan här. Jag kan i och för sig hålla med om det, för jag vet ju att herr Wictorsson besitter massor med sunt omdöme. Han har tjänstgjort i Norrbotten under rätt många år, så han känner ju till vilka produktionsförutsättningar vi har där. Herr Wictorsson slår vidare fast att samma målsättning som tidigare gäller i den nu avlämnade jordbruksutredningen. Jag har inte läst alla detaljer i den nya utredningens förslag, men låt mig ställa en fråga: Innebär det att lantbruksnämnderna i hela Norrlands inland inte kommer att ägna något som helst intresse åt rådgivning eller annan verksamhet för att få jordbruket att bestå i dessa bygder? Gång efter annan har lantbruksdirektören i vårt län sagt: Vi har inga resurser för inlandet. Vi kan inte göra någonting för inlandet. Detta har sagts under innevarande period. Vi fick visserligen någonting som kallades för B-stödet och som skulle ge oss en viss förbättring. Men det var inte fråga om annat än att de gamla jordbrukarna skulle få ett visst stöd för att kunna fortsätta. Innebär detta följaktligen att en ung människa inte kommer att få möjlighet att satsa på ett jordbruk i inlandet? hetsområde 50 Är den målsättningen fastlagd i denna utredning, då kommer det att finnas anledning till oro. Jag tror inte att det förhåller sig så, men så har det varit under de här åren. Framför allt i början av 1970-talet fanns det ingen anledning att förutsätta att lantbruksnämnden skulle ha möjlighet att göra inlandets jordbrukare någon enda tjänst. Kvarstår denna situation ännu?

Herr talman! I dag finns det möjligheter till stöd för Norrbottens inland. De möjligheterna fullföljs om man tar det förslag som jordbruksutredningen lagt fram om regionalpolitiskt jordbruksstöd. Att man satsar på detta innebär ingen förändring i den övergripande målsättningen för jordbrukspolitiken. På den punkten har herr Johansson i Holmgården uppfattat innehållet i jordbrukspolitiken felaktigt.

Herr talman! Jag är glad över att dessa förutsättningar kommer att finnas, men jag noterar att herr Wictorsson inte känner till de förutsättningar som förelåg tidigare. Då fanns nämligen inte dessa möjligheter. Nu har de tillkommit i viss, liten grad, men de ger inte chans för någon ungdom att få hjälp. Detta känner herr Wictorsson inte till, och det kan jag förlåta honom, men jag känner till situationen.

Herr talman! I jordbruksutskottets digra betänkande nr 13, som nu behandlas, återfinns under rubriken ”Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag” motionen nr 848 av herr Andersson i Ljung och mig. Att motionen i fråga kommit att hamna under nyss nämnda rubrik kan måhända verka förbryllande för den som till äventyrs ägnat den ett ögonkast. Den säger nämligen inte någonting om jordförbättringsmedlet kalk i och för sig utan talar bara i tre rader avslutningsvis om möjligheten att höja vissa sjöars pH-värde och på så vis förbättra livsbetingelserna för djurlivet, bl.a. den svenska flodkräftan, potamobius astacus. Indirekt kommer sålunda kalken med här på ett hörn, men det är också allt. Motionen handlar, vågar jag påstå, till 98 96 om den svenska flodkräftan och dess värsta fiende, den ytterst smittsamma s.k. kräftpesten, och om åtgärder i syfte att motverka denna sjukdom och bevara kräftan såsom art. Att det ibland måste bereda betydligt huvudbry att placera en del kanhända mer eller mindre kufiska motionsuppkast, bildligt talat, inom utskottsbetänkandenas ram, är fullt förståeligt. Men det har nu en underordnad betydelse, i synnerhet när denna motion ju behandlats av utskottet på ett mycket välvilligt sätt, vilket naturligtvis gläder motionärerna mycket. som här i landet blivit mest omhuldat ”i var mans mun”. Detta djurs popularitet är numera oomtvistad, och det är förståeligt med tanke på dess läckerhet. Ingredienserna i och kring förtäringen av detta tiofotade kräftdjur har närapå blivit sakrala i vårt land — till utlänningars ohöljda förvåning och kanske också avund. Ty var annars kan man beskåda något liknande ett svenskt kräftkalas i augustimånens sken med dignande bord, kulörta lyktor, eventuellt spetsiga glas och ett till oigenkännlighet sörplande bordssällskap? Detta djurs popularitet hos svenska folket är ingen gammal företeelse. För drygt en mansålder sedan ansågs detta djur av allmänheten som ett ”ogräs”. De som då för tiden avnjöt dessa djur under samma ceremonier som nu betraktades som något underliga varelser i vår Herres hage. Priset var också satt därefter. Vid sekelskiftet kostade ett tjog prima Mälarkräftor en tolvskilling eller i dagens mynt ca 25 öre — detta till begrundande och eftertanke över inflationens härjningar på sikt sett. Trots att dagens pris på ett kilogram svenska kräftor varierar mellan 60 och 70 kr. konsumeras allt vad man kan få fram här i landet — ca 200 ton — och därtill bör läggas ca 2 000 ton importerade djur till priser mellan 25 och 30 kr. per kilogram. Svenska folkets kräfthunger tycks vara lika omättlig som hungern hos kräftans värsta fiende — kräftpesten. Om atmosfären kring vår flodkräfta är lysande och festlig är dess framtid som biologisk varelse allt annat än lysande. Dråpslaget kom en sommardag 1907, då enligt sägnen en finländsk skuta fullastad med, som man tyckte, ”sjuka kräftor” kom till Stockholm, där man helt sonika lämpade allt över bord i Mälaren. Därefter började kräftpestens ”segertåg” över landet. Alltnog — nu får vi bevittna hur denna art går sin undergång till mötes om inte kraftiga och drastiska åtgärder sätts in mot den förödande kräftpesten. Redan på ett tidigt stadium försökte man komma till rätta med denna farsot, men de allra flesta åtgärderna har visat sig mer eller mindre misslyckade. Man har för en tid fått bort pesten i vissa vatten, varefter man planterat in nya flodkräftor, för att efter några år återigen kunna konstatera att kräftpest brutit ut. Inplantering av s.k. signalkräftor blir kanske nästa stora förhoppning om en bättre utveckling på detta område. Nu börjar man även här betvivla denna kräftas immunitet mot kräftpesten. Trots lagstiftning om rigorös desinfektion av fångstmedel etc. tycks pesten sprida sig nästan obehindrat. Det räcker ju med att endast några få slarvar med sina redskap, så är smittan framme. Att sedan förhindra att måsar, minkar, ålar och andra djur kanske också sprider sjukdomen till förut friska vatten torde vara nästan ogörligt. Kampen för att utrota kräftpesten och bevara den svenska flodkräftan torde sålunda få föras ständigt och utan uppehåll. F. n. används i praktiken mest två preventiva metoder. Den ena är ympning av pesten i sjöar, som angripits, för att snabbt och totalt få bort sjukdomens ”värddjur”, dvs. kräftor som ännu ej angripits men som med tiden med hun hetsområde draprocentig säkerhet kommer att angripas, och sedan inplantera nytt friskt material. Den andra metoden innebär utläggande av s.k. elspärrar, varvid man hindrar eventuellt smittade kräftor att komma in i friska vatten. Man isolerar sålunda vissa lokaler. Båda dessa åtgärder kräver dock förberedelser och tillstånd. För att sålunda ympa pesten — sprida den på artificiellt sätt — till ett visst vatten krävs dispens från myndigheter. Epizootilagen sätter här spärrar och gränser. Att erhålla dispens brukar gå, men det tar tid och är ibland förenat med visst s.k. krångel. När elspärrar skall läggas ut kommer man in på områden som regleras i lagen om fiskerätt. Här kan alltså vissa skadeståndskrav resas av strandägare m.fl., och f. n. måste dylika krav på ett eller annat sätt tillfredsställas innan åtgärder kan vidtagas. Allt detta kan ta sin rundliga tid — och under den tiden sprids pesten vidare. Man borde sålunda kunna få snabbare dispens, ett förenklat skadeståndsreglemente borde kunna införas, och bäst vore om medgivande att utlägga elspärrar kunde ges i efterhand, bara för att vinna tid. Materiel för att utföra nämnda aktiviteter krävs förvisso. Nu får materiel anskaffas än här och än där, vilket tar tid och kostar pengar. Fiskerikonsulenterna borde härvidlag ges möjligheter att lägga upp ett ”centralförråd”, var och en inom sitt område, för att därigenom snabbt kunna få fram nödig materiel. Fiskerikonsulenterna borde ävenledes ges möjligheter att genom avtal anställa ”entreprenörer”, vilka snabbt skulle kunna gripa sig an vissa bekämpningsaktioner. Fiskerikonsulenterna har själva mycket annat att göra och har dessutom ont om medhjälpare. Själva elmaterielen bör genom avtal med statens elinspektion vara godkänd. I annat fall kan det hända att hela arbetet måste ”rivas upp” vid en eventuell inspektion. Allt detta kostar i och för sig inte särdeles mycket, enär det blott blir de akuta fallen, som man har stora möjligheter att klara, som blir föremål för åtgärder. För att snabbt kunna ingripa borde således en katastroffond läggas upp så att det hela inte skall stranda på att respektive fiskerikonsulenter ej hinner spåra upp därtill behövliga medel. För att kunna få en kontinuerlig, effektiv bekämpning av kräftpesten, och sålunda söka bevara den svenska flodkräftan, bör en generell, långsiktig plan göras upp. Fiskeristyrelsen torde vara den härför lämpligaste instansen. Enligt utskottets skrivning uppmärksammas vissa av de här problemen av de ansvariga myndigheterna, enkannerligen då fiskeristyrelsen. Man kan nu blott innerligt hoppas att snara och effektiva åtgärder vidtas. Det talas ibland om att medan gräset gror dör kon. Det får inte bli så härvidlag, att medan vissa beslutsåtgärder i sakta mak gror fram hos berörda myndigheter, går den svenska flodkräftan sin undergång till mötes. Då, som nämnts, motionen fått en mycket välvillig behandling, har jag, herr talman, inget särskilt yrkande. Jag ber blott att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman!

I många delar av landet är bristen på veterinärer för husdjursnäringens behov ganska besvärande. De veterinärer som tjänstgör inom sådana områden, det gäller då främst glesbygdsområdena, gör en verkligt förnämlig insats. Många gör ett verkligt uppoffrande arbete, där både fritid och familj oftast kommer i andra hand. Lika svårt och lika oroande är det för de djurägare som arbetar i. de områden där distriktsveterinärsproblemen finns. Vi har i vår motion föreslagit en omfördelning av anslagen till veterinärstaten på så sätt att vi skjuter på databehandlingen av praktikverksamheten, så att distriktsveterinärsorganisationen i stället kan tillföras fem fasta förfogandetjänster. Vi förstår mycket väl det värdefulla i att genom databehandling snabbt få fram trender inom djursjukvården, men vi ifrågasätter om inte vården, djurägarna och inte minst veterinärerna vore mera betjänta av en ökning av antalet veterinärtjänster. Herr talman! Jag har inget yrkande utan ansluter mig till utskottets skrivning, men gör det med en förhoppning om att de av utskottet nämnda utredningarna snarast leder till de förbättringar för husdjurssjukvården och distriktsveterinärsorganisationen som motionen åsyftar.

Herr talman! Jag kan glädja mig åt en mycket positiv skrivning i detta jordbruksutskottets betänkande nr 13 beträffande min motion 1225. I motionen föreslår jag en ökning av det folkvalda inslaget i lantbruksnämnderna. På s. 5 i utskottets betänkande föreslås visserligen att riksdagen avslår motionen, men var och en som på s. 4 i samma betänkande läser vad utskottet skriver om min motion kan lätt finna att utskottet uppenbarligen hyser starka sympatier för motionen och kanske rent av instämmer i vad jag anför i motionen. Jag är inte ensam om att tolka utskottet så positivt. Hade det inte förelegat en färsk jordbruksutredning och en del andra utredningsaktiviteter som direkt berör lantbruksnämnderna, hade jordbruksutskottet hetsområde av allt att döma — jag vågar tro det — även formellt tillstyrkt motionen. Utskottet skriver också rakt på sak att det är med hänsyn till det omfattande utredningsarbetet som man inte gör det. Jag hoppas emellertid att regeringen vill uppfatta jordbruksutskottets skrivning som en beställning på förändringar av lantbruksnämndernas sammansättning, så att det folkvalda inslaget i nämnderna förstärks. Det är innebörden av min motion. I motionen erinrar jag om den nya regeringens ansträngningar att öka den folkvalda representationen inom länsförvaltningen. När det gäller lantbruksnämnderna anser jag att det finns ett behov. Särskilt bör den folkvalda representation som finns i landstinget få ett större inflytande vid beslutsfattandet. I nämndens strukturdelegation, där de i allmänhet mest känsliga och lokalt mest betydelsefulla frågorna behandlas, skall det finnas sex ledamöter. Lantbruksdirektören är självskriven, likaså överlantmätaren och länsjägmästaren. Tre av nämndens ledamöter inväljs i strukturdelegationen. Det visar sig alltså att tjänstemännen är lika många som de övriga ledamöterna i strukturdelegationen. Vill det sig illa är ingen av de tre övriga vald av landstinget! Den folkvalda representationen har i varje fall ingen självklar plats i denna viktiga delegation.

Detta gäller i synnerhet för strukturdelegationen, där bl.a. jordförvärvsärendena behandlas. Det synes mig rimligt att åtminstone två av landstinget valda ledamöter alltid skall ingå i strukturdelegationen samt att antalet ledamöter i nämnden utökas till sju, varav högst tre skall vara tjänstemän inom lantbruksnämnden eller på annat sätt adjungerade tjänstemän från annan statlig myndighet. Instruktionen bör också klart ange, att om en ledamot i en delegation begär att ett ärende skall tas upp till beslut i plenum, skall detta ovillkorligen ske. Likaså bör varje ledamot av nämnden ha rätt att begära att ärende som behandlas i delegation även skall föredras och behandlas i plenum. Herr talman!

Djursjukhuset är en sjukvårdsanstalt för djur från jordbrukets animalieproduktion, för hästar och sällskapsdjur. En viktig del av djursjukhusets verksamhet är forskning och högskoleutbildning. Riksdagen har ju beslutat att våra blivande veterinärer skall ha delar av sin utbildning förlagda till djursjukhuset i Skara. Kostnaderna för denna utbildning och forskning bör täckas av anslaget från staten, så att den inte belastar den övriga verksamheten. I reservation nr 7 yrkar utskottets socialdemokratiska ledamöter att anslaget skall minskas med 280 000 och att detta inkomstbortfall skall täckas med ett ökat avgiftsuttag. Man frågar sig var logiken finns i denna reservation, som föreslår att kraftigt minska anslaget samtidigt som undervisningsverksamheten medför ökade kostnader. Reservanterna hänvisar till ett ökat avgiftsuttag från djurägarna för att täcka inkomstbortfallet. Taxorna har höjts, men det kan väl inte vara rättvist att djurägarna också skall betala till kostnaderna för forskning och undervisning. Undervisningen kommer att ställa ökade krav på djursjukhuset, och det är viktigt att det väl kan fylla sin uppgift. En förutsättning för detta är att det finns tillräckliga ekonomiska resurser, så att inte taxorna för behandling blir orimligt höga. Det gäller särskilt behandlingsavgifterna för nötkreatur och svin. Överstiger behandlingsavgifterna plus slaktvärdet djurets livvärde, får man ett för litet antal fall att behandla. Det blir då endast djur med högt avelsvärde som kommer att behandlas. Det kommer då att bli ett för litet antal fall för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt. De genomförda taxehöjningarna har gett en viss negativ effekt redan nu och en höjning av dessa, som skulle behövas enligt den socialdemokratiska reservationen, är helt orealistisk om man vill bevara underlaget för undervisningen. I Skara kan man omsätta de teoretiska studierna i praktiken. Där finns problem från läroböckerna i levande livet, sade en av de studerande i en intervju om verksamheten. Det är viktigt att vi i veterinärutbildningen slår vakt om den möjligheten. Inte minst mot denna bakgrund är det viktigt att anslaget täcker kostnaderna för forskning och utbildningsinsatsen och för att bevara det undervisningsmaterial som krävs för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt.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

Herr talman! Jag skall i all korthet plädera för motionen 846 som gäller ökat anslag till skogsvård i norra Sverige. Jag gör det därför att budgetpropositionen på den här punkten, bilaga 13 p. 5 inte är så särskilt generös. Flera av talarna före mig har tackat för den välvilliga behandling deras motioner fått i utskottets betänkande. Jag tycker dock inte att vår motion fått någon särskilt välvillig behandling. Det berörda stödet går i huvudsak till skogslänen, dvs. till Norrland utom Gästrikland samt till delar av Kopparbergs och Värmlands län, och det har utnyttjats i hundraprocentig utsträckning. Det innebär självfallet också ett väsentligt tillskott till sysselsättningen, och den betydelse det har och skulle kunna få har även vitsordats. Jag vill plädera för motionen inte minst med hänsyn till det uppenbara krisläge som mitt eget län befinner sig i och som gör att varje tillfälle till sysselsättning måste tillvaratas. Enligt de som handlägger dessa frågor på skogsvårdsstyrelsenivå har alltså stödet hittills utnyttjats till 100 96. Den samlade sysselsättningseffekten har beräknats till sammanlagt 83 000 dagsverken. Men vi har i vår motion vidgat resonemanget och sagt att det även handlar om åtgärder på längre sikt för att trygga både sysselsättning och råvarutillgång. Eftersom det är långt mellan åtgärd och effekt i skogsbruket är all skoglig expertis överens om att det måste sättas in åtgärder redan nu. De medel som är tillgängliga i detta sammanhang är skogsförädling, skogsodling, röjning, gallring och dikning. Vi har i motionen anfört ett par exempel från våra grannländer som vi haft tillfälle att studera. I Finland har man sitt Mera-program, vars syfte är att fördubbla skogsproduktionen, och i Norge arbetar man med Skogsreisingsprogrammet, vars mål är att öka skogsproduktionen med inte mindre än 120 4. Vi anser att man på längre sikt måste ha ett samlat åtgärdsprogram och att detta måste komma fram mycket snart.

slagsökningen till 12 milj.kr. Vi anser det så angeläget med en intensifierad skogsvård att det av skogsstyrelsen föreslagna beloppet bör anslås. Jag hävdar det också med särskild tyngd med tanke på den kännedom jag har om det uppenbara krisläget i Norrbotten. Jag ber att få yrka bifall till motionen 846.

Herr talman! Jag kan erkänna att herr Lövenborg har sagt många sanna ord när han talat om behovet av en satsning på skogsvård i Norrland. Det var en av de första frågor som jag ägnade mycket tid åt när jag kom till detta hus, och vi har sedan lång tid tillbaka också på länsplanet och bl.a. i länsstyrelsen satsat mycket arbete på att få igenom detta skogsvårdsprogram. Till slut fick vi äntligen en början till ett sådant. Det har sedan inte utvecklats med någon större fart men ändå gått framåt år för år. I fjolårets motsvarande proposition var det faktiskt meningen att man reellt skulle sänka beloppet en del. Men efter mycket förhandlande med socialdemokrater och vpk lyckades vi äntligen komma fram till ett förslag, i enlighet med en motion som jag själv hade väckt, innebärande ytterligare 7 milj.kr. utöver det äskande som då förelåg. I år har utskottet föreslagit detta anslag höjt med ytterligare 12 milj.kr. Även om det finns utrymme för fler insatser av denna typ — det är jag helt medveten om -— tycker jag i alla fall att vi får en utveckling här som gör att vi år efter år kan tro att vi kan komma fram till det resultat som vi förebådade i de första förslagen om detta skogsvårdsprogram, som vi lade fram för åtta nio år sedan. Mot bakgrund härav ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara säga att om herr Johansson i Holmgården nu håller med om att behovet är betydligt större än vad som täcks in av detta anslag, borde han också ta konsekvenserna av resonemanget och stödja vänsterpartiet kommunisternas motion i omröstningen. Det har ju hänt saker och ting framför allt när det gäller Norrbotten — kraschen med Stålverk 80 och mycket annat — som gör att varje tillfälle att skapa möjligheter till ökad sysselsättning måste tas till vara. Jag har fått det beskedet från dem på skogsvårdsstyrelsen som sysslar med dessa frågor att det inte är något som helst tvivel om att det finns ett betydligt större behov. Man skulle kunna sätta in mer pengar, och det finns människor som är beredda att ta emot dem och se till att de kommer i rotation. Därför bör man med hänsyn till det extraordinära läget längst i norr också, som ett minimum, gå med på den anslagsbegäran som skogsvårdsstyrelsen har framställt.
Herr talman! Under de år som jag har suttit på denna bänk har jag gång efter annan fått nöja mig med ett mindre anslag, en mindre ersättning för saker och ting som jag tyckt varit utomordentligt önskvärda. Detta gäller även nu. Men jag är medveten om angelägenheten och kommer följaktligen att arbeta för en successiv ökning av detta anslag. Mot denna bakgrund vidhåller jag mitt yrkande. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. hetsområde den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. hetsområde den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. mot Chile den det ej vill röstar nej.